Fru talman! Jag vill bara göra en avslutande kommentar. Jag tycker inte att jag fick ett tillfredsställande svar på min fråga. Det är väl ändå skillnad om polisen går in i en bostad, en allmän lokal eller ett kyrkorum? Rent känslomässigt måste väl polisen vara oerhört mycket försiktigare när den går in i ett kyrkorum?
Fru talman! Utan att diskutera en enskild händelse vill jag säga att den här typen av bedömningar ligger i proportionalitetsprincipen.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret, även om jag kanske inte helt delar hans uppfattning. Jag skulle vilja fördjupa mig litet just kring den del som vi inte riktigt är överens om. Kanske kan vi finna någon gemensam ståndpunkt. Sannolikheten att Tullens personal skulle resa landet runt för att visitera folk utan skälig misstanke om innehav av vapen eller droger ser jag som ganska liten. I Danmark är det däremot möjligt för tulltjänstemännen att göra detta. Där anser man också att detta är angeläget. Även resurserna sätter stopp för att tulltjänstemännen skulle kunna resa runt på detta sätt. Därför tror jag att den risken är tämligen liten. Jag tror också deras yrkesstolthet gör att de inte åker runt och visiterar folk utan att det finns någon konkret misstanke.

Fru talman! Jag delar statsrådets åsikter om detta. Jag skulle dock vilja ställa ytterligare en fråga angående åklagaren, som naturligtvis kan hjälpa tulltjänstemannen att komma vidare vid en eventuell visitering. Finns det möjlighet att förenkla relationen mellan tull och åklagarmyndigheterna, så att det blir enklare för tulltjänstemännen i de fall då det finns klara indikationer?

Fru talman! Avslutningsvis vill jag aktualisera samarbetet mellan tull och polis. Jag tror att det i hög grad är på gång. I svaret står det också nämnt att regeringen har lämnat direktiv till fortsatt utredning. Jag önskar att dessa frågor verkligen belyses. Nere i Skåne, inte minst i Helsingborg, finns det uppenbara problem. Misstänkta personer har lyckats passera närområdet vid gränskontrollen, och Tullen har så att säga förlorat bytet. Det har sedan varit för komplicerat att gå vidare via åklagaren. Det är dessa indikationer som är underlag till mina frågor.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Bo Lundgren för svaret. Jag vet att Bo Lundgren på många olika sätt har uppmärksammat och kommenterat bristen på konkurrens inom den svenska finansvärlden och det svenska banksystemet. Staten fick Gota Bank på sig som en konsekvens av bankkrisen. Det var inget planerat köp som gjorde att staten blev ägare till Gota Bank. Därför är det rimligt att staten vid ett lämpligt tillfälle försöker göra sig av med banken. Detta bör då ske på ett sådant sätt att det stimulerar det svenska banklivet och kommer bankkunderna till godo. I den nu uppkomna situationen är risken mycket stor att en försäljning till Handelsbanken, S-E-Banken eller Nordbanken får precis motsatt verkan. Denna fråga har uppmärksammats av konkurrensövervakande myndigheter. De ser med intresse på vad som håller på att hända. Det har från många håll påpekats att det finns risk för en minskad konkurrens. Visserligen blir det lättare att starta nya banker, men under ett par år framöver får man väl räkna med att detta kommer att ske i ganska liten skala. Dessutom är Gota Banks relativt stora regionalt utspridda kontorsnät mycket attraktivt. En ägare som inte är smittad av den svenska bankmiljön och som självständigt driver en konkurrenslinje, i förhållande till de stora banker vi har i dag, gör nytta i banksystemet och gynnar bankkunderna.

Fru talman! Det har kommit väldigt klara markeringar, bl.a. från de anställda på Gota Bank, att man har önskat sig den utländska ägaren såsom framtida ägare. Man ville starta något nytt, och man trodde att man på så vis på bästa sätt skulle kunna slå vakt om arbetstillfällena och driva en framgångsrik bankverksamhet. Jag delar de anställdas uppfattning. Jag tycker att det är olyckligt att denna möjlighet har fallit bort. Jag tycker också att det är olyckligt -- fastän jag inte känner till omständigheterna -- att även Lundberg, som lade in ett bud som jag tolkar såsom en regionalbanksidé, föll bort. Det är mycket troligt att Bankstödsnämnden hade goda skäl för att sortera bort dessa tänkbara ägare, men från konkurrenssynpunkt och med tanke på en regionalt förankrad bank är det dåligt att just den utländske budgivaren och den regionala idén har fallit bort.

Fru talman! Bo Lundgren hänvisade till ett seminarium som Bankföreningen anordnade för några dagar sedan. Därifrån finns i dag ett referat i Hans Dahlberg tydligen säger att det är för lätt att öppna bank i Sverige i dag. Jag tolkar detta på samma sätt som Bo Lundgren gjorde. Det är snarast ett uttryck för en rädsla för konkurrens. Det skrämmer mig då litet att en av de tre banker som dessa personer företräder kommer att ta över Gota Bank. Det bådar inte gott för konkurrensen framöver mellan storbankerna. Jag beklagar att Bo Lundgren inte drar samma slutsats som jag gör, att det vore bättre att skjuta upp försäljningen en tid och göra ett nytt anbudsförfarande och försöka få en försäljning som stimulerar konkurrensen bättre än i dag.

Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att våra uppfattningar när det gäller försäljningen går isär. Jag hoppas att Bo Lundgren även såsom menig riksdagsledamot i framtiden kommer att vaka över konkurrensfrågorna.

Fru talman! Kjell Ericsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att undanta samarbete inom ekonomiska föreningar från förbudet enligt 6 § konkurrenslagen. Konkurrenslagen värnar om konkurrens på lika villkor och gäller oavsett om det är fråga om aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, offentliga företag etc. Att en näringsgren organiserar sin verksamhet på ett visst sätt kan inte få innebära att den inte omfattas av konkurrenslagen. Å andra sidan måste reglerna utformas med hänsyn till speciella förhållanden inom vissa ekonomiska föreningar. Vi måste utgå från det vi vill uppnå med lagen, nämligen samhällsnyttan. Konkurrenslagen tar sikte på konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning som skadar samhällsekonomin och ytterst konsumenterna. Detta är ett viktigt inslag i regeringens politik. Regeringen har som en av sina främsta uppgifter att stärka svensk ekonomi genom att skapa förutsättningar för tillväxt och konkurrens. Detta gäller självklart även svenskt jord och skogsbruk, och jag vill framhålla att avsikten aldrig har varit att konkurrenslagen skall tvinga s.k. primärföreningar att upphöra med sin verksamhet. Att statsmakterna har en principiellt positiv syn på att enskilda jordbrukare samverkar i primärföreningar framgår redan av förarbetena till den nya konkurrenslagen. Den bedömning som gjordes vid lagens tillkomst var att lagens regler om undantag skulle kunna tillämpas på jordbrukets primärföreningar. Konkurrensverket har nyligen i en skrivelse till regeringen redovisat att det enligt verkets uppfattning inte är möjligt när det gäller sådan samverkan inom jordbruks och trädgårdsnäringen. Regeringen prövar nu skyndsamt och positivt vilka förtydliganden i lagstiftningen som kan behövas för att primärföreningarna inom jordbruket skall kunna verka på det sätt som riksdagen redan har uttalat sig för.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställde den är den tolkning som Konkurrensverket har gjort av den nya konkurrenslagen. Enligt verket skulle det vara praktiskt taget omöjligt att bevilja jordbrukets primärföreningar undantag från konkurrenslagen, vare sig det gäller gruppundantag som regeringen kan bevilja eller individuella undantag som Konkurrensverket självt har befogenhet att besluta om. Denna tolkning gör det omöjligt för primärföreningarna att bedriva någon verksamhet efter den 1 januari nästa år. När vi behandlade denna fråga i riksdagen, var det inte meningen att jordbrukets ekonomiska föreningar skulle misskrediteras, vilket nu blir fallet. Inom t.ex. EG tillåter man ekonomiska föreningar att samverka inom jordbrukskooperationen. I näringsutskottets betänkande 1992/93:NU17, som gäller detta ärende, skrev vi också in att ''frågan om t.ex. jordbrukets möjligheter till en EG-anpassning bör behandlas inom ramen för jordbrukspolitiska överväganden''. Meningen var inte att de svenska föreningarna skulle misskrediteras gentemot sina konkurrentländer. På samma sida i utskottsbetänkandet, s. 16, står det även: ''Utskottet instämmer dock i regeringens uppfattning att hänsyn bör tas till jordbruksnäringens speciella natur vid tillämpningen av bestämmelserna om undantag.'' Jag tycker att detta klart visar riksdagens inställning i frågan. Jag tolkar näringsministerns svar på samma sätt. För att det inte skall råda någon missuppfattning vill jag fråga: Den uppkomna situationen med tolkningen att det skulle råda förbud mot primärföreningar kan väl näppeligen överensstämma med regeringens syn när det gäller fri företagsamhet, näringsfrihet och rättssäkerhet?
Fru talman! Precis som Kjell Ericsson säger var min och även utskottsledamöternas uppfattning att förarbetena var mycket tydliga. Men de har uppenbarligen inte varit tydliga nog på en punkt. Självklart skall vi förtydliga dem genom att framlägga en proposition till vårriksdagen med ikraftträdande den 1 juli nästa år. Det innebär med andra ord att man skall se till att det går att ha den här typen av primärföreningar. Avsikten har inte varit att lagen skall lägga några hinder i vägen för det. Däremot skall man självfallet upprätthålla lagens grundläggande krav, nämligen ett förbud för missbruk av marknadsdominerande ställning respektive skadliga konkurrensbegränsningar. Svaret på Kjell Ericssons frågor är med andra ord att de förtydliganden som har ansetts erforderliga kommer att göras så snart det låter sig göras. I mellantiden finns det goda möjligheter att avvakta genom en enkel kontakt med Konkurrensverket.
Fru talman! Jag tackar för de klarläggandena. Jag vill bara fråga en sak till. Berörs även skogsägarföreningar av förbudet mot samverkan? Kommer man i så fall att även i det fallet undanröja hindren för att skogsägarna skall kunna samverka? Jag hoppas att näringsministern genom klarlägganden och lagändringar ger hela föreningsrörelsen inklusive skogsägarföreningarna rätt att bedriva sin verksamhet.
Fru talman! Det har ansetts onödigt. Skogsägarföreningarna är inte marknadsdominerande utan ganska små i förhållande till dem som inte är organiserade i skogsägarföreningar -- jag tänker på bolagsskog, kyrkoskog, m.m. Skogsägarföreningarnas verksamhet kan väl hanteras genom de förarbeten som finns. Det är förtjänstfullt inskrivet, inte minst av näringsutskottet här i riksdagen. Därmed kan deras problem lösas inom ramen för Konkurrensverkets nuvarande befogenheter. Det är en blankett som skall fyllas i med argumenten för att man inte är att anse som marknadsdominerande. Därmed kan man klara det på ett förhållandevis obyråkratiskt och smidigt sätt. Men det är ändå en del av tillämpningen av lagen.
Fru talman! Jag tackar för de här svaren. Det har varit en del oro ute i leden för att det här inte skulle fungera fr.o.m. den 1 januari. Men är det så att det inte krävs några ändringar för att Skogsägarföreningarna skall kunna fortsätta sitt arbete är det bra. Men det är också bra om det klarläggs ordentligt så att informationen kan gå ut till dem som berörs av det här.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att lagen väl fungerar från den 1 januari. Inför själva ikraftträdandet krävs det vissa sådana byråkratiska beteenden som jag har nämnt. Skogsägarföreningar måste alltså komma in med en blankett för att markera att det inte är någon skadlig konkurrensbegränsning som man avser att åstadkomma när man arbetar tillsammans i föreningen.

Fru talman! Berit Löfstedt har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att elever som tagits in av landsting på Barn och fritidsprogrammet skall kunna slutföra sin utbildning hos landstingen och erhålla giltiga avgångsbetyg från gymnasieskolan. Enligt skollagen får landstingen anordna utbildning endast på sådana nationella program som avser naturbruk och omvårdnad. Någon möjlighet för regeringen att medge dispens från dennna bestämmelse finns inte. Regeringen lämnade mot denna bakgrund den 1 juli en ansökan från Svenska kommunförbundet om rätt för landstingen att under en övergångstid anordna Barn och fritidsprogrammet utan åtgärd. Enligt vad jag har erfarit har Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet och berörda huvudmän haft överläggningar i frågan och därvid enats kring att kommunen som huvudman anordnar utbildningen. Med huvudmannaskapet följer alla de skyldigheter som författningsenligt åligger huvudmannen. Det innebär bl.a. att utbildningen skall ledas av en rektor som är anställd av kommunen. Rektor utövar pedagogisk ledning och alla andra författningsenliga rektorsuppgifter, t.ex. utfärdande av betyg. Den situation som har uppstått nu i höst får självfallet inte på något sätt drabba eleverna. Jag anser att det är fullt möjligt för de berörda att lösa de problem som finns. Jag har också erfarit att i de flesta av de berörda länen har detta redan skett och överenskommelser träffats om hur frågan löses i enlighet med de riktlinjer som Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet kommit överens om.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag har ställt den av omsorg om de ungdomar som i god tro har börjat på de här utbildningarna. Det är oerhört väsentligt för dem att de inte råkar illa ut därför att kommunerna och landstingen inte i tid har lyckats reda upp sina mellanhavanden. Jag ser med glädje att de olika kommunförbunden och huvudmännen har haft överläggningar och funnit modeller för lösning av det här problemet. Det kan ibland ta ganska lång tid att byta huvudman -- det är ju det som det här handlar om. Det kan skapa oro, påverka kvaliteten och liknande. Ett landsting kan t.ex. ha många olika kommuner att klara ut relationerna med. Jag är glad att statsrådet och jag är överens om att inte ungdomarna som har tagits in på de här utbildningarna skall drabbas -- det vill jag gärna säga. Om det faktiskt tar olika lång tid, om det på något ställe uppstår svårigheter att lösa problemen inom rimlig tid, är statsrådet Ask då beredd att vara lyhörd och hjälpa till, t.ex. om man behöver någon form av dispens eller vad det kan vara -- jag kan inte säga exakt vilken hjälp man kan komma att behöva, men hjälp kan ibland behövas för att klara ungdomarnas situation?
Fru talman! Svaret på den frågan är naturligtvis ja. Vi har tidigare i något undantagsfall varit tvingade att vidta extraordinära åtgärder för att hålla eleverna skadeslösa när byråkratin har krånglat till det. Men i det här fallet är det höstens intagning som är problemet. Det dröjer i varje fall en tid innan det skall ges avgångsbetyg. Det finns nu en överenskommelse och riktlinjer, som Kommunförbundet och Landstingsförbundet är överens om. Där är de viktiga utgångspunkterna dels att kommunen i enlighet med reglerna fullt ut skall ta över huvudmannaskapet, dels att en lösning av den akuta situationen skall vara till gagn för verksamheten. I riktlinjerna skriver man också att detta under inga förhållanden får drabba eleverna, vare sig när det gäller rätten till god utbildning, rätten till giltiga betyg, rätten till studiehjälp eller på annat sätt. Alla involverade är besjälade av att lösa detta på ett för eleverna positivt sätt. Jag utgår därför från att det inte skall vara något problem. Skulle problem dyka upp förelår jag att kommunerna vänder sig till departementet eller Skolverket.
Fru talman! Jag tackar för det. Jag var inte ute för att snärja statsrådet i den här frågan, och jag tycker att det är ett oerhört gott besked till landstingen och kommunerna. Man skall ju lösa lokalproblem, man har saker gemensamt och man skall dela boet på ett förståndigt sätt, och ibland tar sådana saker längre tid än man kanske inledningsvis räknar med.
Fru talman! Lars Björkman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att intentionerna i riksdagsbeslutet om investeringar i trafikens infrastruktur skall uppfyllas. Bakgrunden är att Lars Björkman erhållit information om att byggstarten av riksväg 40 har senarelagts på grund av otillräcklig medelstilldelning.

Delen Borås--Jönköping kommer att byggas ut under perioden 1997--2003. Det slutliga förslaget till nationell väghållningsplan skall redovisas för regeringen senast den 31 januari 1994. Regeringen skall därefter godkänna planen. Riksdagen har anvisat en kostnadsram för utbyggnaden av vägnätet för de kommande tre budgetåren. Denna kostnadsram är drygt 17,1 1993 om tidigareläggning av investeringar i trafikens infrastruktur startades investeringar för totalt 3 062 miljoner kronor. Dessa investeringar kommer att ta en stor del av kostnadsramen för byggande av vägar i anspråk de närmaste åren. Därmed påverkas vilka projekt som kan inrymmas i de av riksdagen anvisade årliga ramarna. Det är Vägverkets ansvar att, utifrån de riktlinjer och de resurser som riksdag och regering har anvisat, upprätta detaljerade planer för när i tiden utbyggnaden av olika delar av vägnätet skall ske.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag är självfallet medveten om att det är Vägverket som har ansvar för att följa upp de politiska beslut som fattas och att varken ministern, departementet eller riksdagen kan detaljstyra verksamheten. Därom är vi fullständigt överens. Det framgår av ministerns svar att det såväl i regeringens proposition som i det utskottsbetänkande som ledde till riksdagens beslut mycket tydligt står att ett av de objekt jag tar upp, riksväg 40, skall ligga i framkant. Det inger en viss förvåning att i kontakter med Vägverket få veta att det sannolikt inte finns utrymme för att starta projektet förrän i slutet av den första treårsperioden, dvs. 1996. Jag har vid samtal med regionchefen fått ett löfte om att man skall titta över prioriteringen för att se om det finns utrymme för projektet. Jag är egentligen ute efter att tala om principen. Riksdagen fattar entydiga beslut om hur arbetet skall bedrivas, men antingen skickar regeringen inte med tillräckligt mycket pengar, eller så följer Vägverket en annan prioriteringsordning än den som beslutet innebär. Det är bakgrunden till frågan. Jag vill fråga ministern om det är rimligt att verken tolkar de beslut som fattas så godtyckligt att ett av de viktigaste projekten hamnar i den senare delen av beslutsperioden, trots att riksdagen uttryckt att det skall genomföras i framkant av perioden. Är det så man kan tolka sådana här beslut?
Fru talman! Det pågår en remissbehandling av Vägverkets förslag till väghållningsplan. Det är det förslaget som har kommit under Lars Björkmans ögon. Jag har också fått brev, bl.a. från Borås kommun, om detta. Det är alldeles riktigt att det står i propositionen att de vägar som jag räknade upp i mitt svar är de som bör byggas ut i första hand. Lars Björkman frågar om det är rimligt att verken tolkar beslut så här godtyckligt. Jag vill påminna Lars Björkman om det jag säger implicit i mitt svar. Det som har förändrat ritningarna något är ett utskottsinitiativ i trafikutskottet. Utskottet bestämde sig i våras för att sätta i gång ett antal startfärdiga projekt, vilka i och för sig ligger längre fram i Vägverkets tänkta planer, men som då var helt färdiga att starta. Det var projekt som kostade drygt 3 miljarder kronor. Dessa projekts igångsättande har gjort att strukturen på det förslag till väghållningsplan som nu är ute på remiss ser något annorlunda ut.

Fru talman! Det vore förmätet av mig att säga att den ena eller den andra parten har tolkat rätt eller fel. Jag tycker att det initiativ som riksdagen tog var riktigt vid det tillfälle det togs. Initiativet var känt vid det tillfälle som utskottets hemställan gick till riksdagen, så det borde i och för sig ha kunnat pareras i rimlig tid. Nu är vi ändå i den situationen att många förväntar sig att de löften som avgavs efter det viktiga beslut riksdagen fattade i juni månad, inte minst av Vägverket självt, skall infrias. Inte bara innebyggarna i regionen utan även entreprenörer med mycket stor maskinkapacitet som har haft rimliga förväntningar på att få utnyttja maskinparkerna i projekten är mycket besvikna. Projektet skall genomföras i en region där arbetslösheten inte bara är genomsnittlig utan ligger över landets snitt. Det tyder på att det av många skäl är riktigt att tidigarelägga projektet.
Fru talman! Det var av just det skäl som Lars Björkman nu tog upp som riksdagen vid ett tidigare tillfälle bestämde sig för att tidigarelägga ett antal andra projket. Vi kan ändå konstatera att det står skrivet i remissmaterialet att utbyggnaden av de 37 kilometer väg som går mellan Landvetter och Borås skall påbörjas någon gång mellan 1994 och 1996. Låt oss hoppas att det sker i början av perioden.
Fru talman! Jag delar gärna den förhoppningen. Ministern visar en positiv inställning. Jag skall gärna ta med mig detta besked hem till regionen och säga att vår gemensamma tolkning är den, att ''i framkant'' måste innebära att projektet påbörjas i den främre delen av perioden 1994--1996. Med den tolkningen är jag nöjd.
Fru talman! Martin Nilsson har ställt två frågor till mig. Den första frågan är om den svenska regeringen delar uppfattningen att juridiska hinder finns för att avbryta Öresundsbroprojektet om den ekonomiska eller miljömässiga prövningen ger ett negativt resultat. Den andra frågan är om regeringen kan garantera att ett fullföljande av Öresundsbroförbindelsen inte kommer att kosta skattebetalarna något. Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. De svenska och danska staterna har sedan år 1991 ett avtal om att gemensamt anlägga och driva en fast förbindelse över Öresund. I avtalet föreskrivs att förbindelsen skall gå mellan Kastrup och Limhamn med en sänktunnel under Drogden och en högbro över Flintrännan, samt att den slutliga utformningen skall ske med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar av bron förebyggs. För närvarande pågår en prövning av förbindelsen i regeringen enligt vattenlagen och naturresurslagen. Avgörande i denna prövning är att den s.k. nollösningen vad gäller vattengenomströmningen mellan Östersjön och Kattegatt kan säkerställas. I Danmark görs samtidigt en prövning av de slutliga villkoren för utformningen av förbindelsen. I avtalet anförs att Sverige och Danmark är överens om att de prövningar som skall ske enligt respektive stats lagstiftning för utförandet av Öresundsförbindelsen kan leda till avvikelser från vad som sägs i en bilaga till avtalet om Öresundsförbindelsens sträckning och tekniska utformning. Sådana avvikelser kan komma att göras för att tillgodose högt ställda miljökrav på utformningen av förbindelsen. Beträffande kostnaderna för Öresundsförbindelsen erinrar jag om att förbindelsen enligt avtalet skall finansieras med trafikantavgifter och att inget av länderna skall behöva skjuta till några budgetmedel. Inför avtalets tillkomst studerades förbindelsens ekonomi noggrant, och omfattande beräkningar och känslighetsanalyser gjordes. Öresundskonsortiet, som har i uppdrag att bygga och driva kust-till-kust-delen av förbindelsen, har följt upp och förnyat dessa beräkningar och gjort en grundlig översyn av de ekonomiska förutsättningarna för förbindelsen. Konsortiet anser, mot bakgrund av de prognoser som i dag gäller, att ekonomin för den gemensamma kust-tillkust-delen av förbindelsen samt de svenska anslutningarna är mycket god. Konsortiets bedömningar grundar sig bl.a. på de förutsättningar som riksdagen beslutade om år 1991 Öresundsförbindelsen. Inför beslutet om avtalet försäkrade man sig nämligen från svensk sida om att ge de svenska anslutningarna en rimlig omfattning i syfte att skapa goda förutsättningar för projektets ekonomi. Därför lade man i Sverige in mindre omfattande anslutningsanläggningar i projektet än i Danmark. Mot bakgrund av de begränsningar som omgärdar avtalet samt de beräkningar som konsortiet presenterat rörande projektets ekonomi anser jag att projektet ligger inom de ekonomiska ramar som riksdagen beslutat. Jag står därför fast vid min uppfattning om att ett fullföljande av den av riksdagen beslutade Öresundsförbindelsen inte kommer att belasta skattebetalarna.
Fru talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tycker att detta är en viktig fråga. Förbindelsen har inte minst diskuterats ur miljösynpunkt, men även ur andra synpunkter. Några av dem vill jag ta upp i denna debatt. Den första frågan gällde om det är juridiskt möjligt att avbryta projektet. Frågan härrör från en artikel där den danska regeringens synpunkter kring projektet refererades. Regeringen uttalade att den såg väldigt negativt på att avbryta projketet och att det skulle vara väldigt svårt. Exempelvis finns i dag en artikel om Öresundsbron i Dagens Nyheter som lyder ungefär så här: Om den svenska regeringen säger till den danska regeringen att miljöprövningen inte tillåter den föreslagna kombinerade förbindelsen utan vill pröva andra lösningar, så ryms det inom avtalet. Det bör inte utlösa ett skadeståndskrav. En sådan lösning skulle kunna vara tunnelalternativet. Det är ungefär vad kommunikationsministern också säger i sitt svar. Frågan är vad som händer i det läge man upptäcker att bron inte klarar miljöprövningen. Därom vet vi ingenting i dag. Vi vet att Koncessionsnämnden har sagt nej. Vi vet att åtminstone ett parti inom den borgerliga regeringen har sagt nej till en bro. Vi vet att det råder splittring även inom andra partier. Frågan är vad som händer om det visar sig att bron inte klarar prövningen och om det inte blir ekonomiskt lönsamt att bygga tågtunneln, vilket den borgerliga regeringen hela tiden har hävdat att det blir. Vad blir då alternativet? Alternativet blir förstås att inte bygga någonting. Det är mot den bakgrunden man skall diskutera om det finns skadeståndskrav eller inte. Sedan kostnaden, där det finns en rad olika beräkningar. Det anmärkningsvärda är att såväl den förutvarande som den nuvarande regeringen har utgått från konsortiets egna beräkningar. Frågan är om beräkningsgrunden är den mest kloka. Såvitt jag har förstått har regeringen inte låtit oberoende revisionsbyråer granska beräkningarna i just detta fall såsom man har gjort i andra fall som exempelvis Arlandabanan eller Televerket. Är regeringen beredd att göra detta nu?
Fru talman! Just nu pågår den förmodligen mest omfattande miljöprövning av ett infrastrukturprojekt som någonsin har genomförts i detta land och i Danmark. Det är en oerhört noggrann och heltäckande prövning som omfattar alla tänkbara aspekter på projektet. Det är regeringens ambition att den med största möjliga noggrannhet skall genomföras fullt ut. När nuvarande regering bildades fastlades i regeringsdeklarationen att det avgörande var att denna förbindelse klarade nollösningen, nämligen att det inte skulle få innebära någon påverkan av vattnets möjlighet att strömma från Kattegatt in i Östersjön. Till den delen finns nu ett stort antal remissvar som övervägs i regeringskansliet. Vi kommer inom en snar framtid att lägga fram regeringens syn på detta i form av ett regeringsbeslut. När det gäller kostnaderna vill jag säga att konsortiet inte är ett bolag som kan se lättsinnigt på detta med ekonomin. Följaktligen har sex olika konsultkonsortier tagits in. Vart och ett har från sina egna utgångspunkter fått göra ekonomiska kalkyler och beräkningar. Samtliga dessa sex konsultkonsortier har kommit fram till att detta projekt kan genomföras inom de ramar som är fastlagda. Jag kan också berätta för Martin Nilsson att vi inom regeringen, under ledning av Finansdepartementets ekonomer, gör en helt egen utvärdering av detta. Därigenom kommer vi att ha mycket ordentligt på fötterna den dag vi fattar beslut även i den delen.
Fru talman! Det finns ett gammalt citat som lyder: Som man frågar får man också svar. Det har gjorts ett antal olika beräkningar för detta. Jag skall inte säga vilken som är den rätta. Men rent personligt ser jag en ganska stor och uppenbar konflikt mellan somliga beräkningar som hamnar på 12 miljarder kronor och andra som hamnar på 95 miljarder kronor, en summa som exempelvis Miljöförbundet har gjort kan man inkludera exempelvis miljökostnader och rent samhällsekonomiska kostnader. Jag tror att skillnaden ändå var mellan 12 och 60 miljarder kronor, om man bara ser strikt till byggkostnaderna. Även om Finansdepartementet nu ser över detta är det anmärkningsvärt att regeringen inte låter oberoende utländska revisionsbyråer göra ordentliga granskningar, vilket man tidigare har gjort i olika sammanhang som exempelvis i fråga om Arlandabanan och Televerket. Uppenbarligen har regeringen nu inte för avsikt att göra en sådan granskning. Vi vet ju inte om brobygget blir miljövänligt, så förhoppningsvis kommer inget förslag att läggas fram av regeringen.
Fru talman! Låt mig bara konstatera att Martin Nilsson hävdar att det inte har förekommit oberoende och utländska bedömningar. Jag vill då bara upplysa om att det bland dessa sex konsultkonsortier finns utländska konsultföretag. Såvitt jag förstår är samtliga också oberoende.

Fru talman! Bo G Jenevall har frågat mig om jag har vidtagit några åtgärder för att upphäva stuverimonopolet. Jag vill inledningsvis nämna att det inte finns någon lag eller förordning om stuverimonopol i Sverige. Genom en kombination av fackligt agerande och överenskommelser på arbetsmarknaden har man åstadkommit en ordning som innebär att det i praktiken endast finns ett stuveriföretag i varje hamn. Frågan om det s.k. stuverimonopolet berör huvudsakligen arbets och konkurrensrättens områden. Den nya konkurrenslagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetstagare och arbetsgivare avseende lön eller andra anställningsvillkor. Den omfattar inte heller fackförbund. Däremot omfattas stuveribolagens verksamhet av konkurrenslagen. Mitt förslag är att den som anser sig drabbad av någon form av konkurrensbegränsning från ett stuveribolag bör vända sig till Konkurrensverket för att få den frågan prövad.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, även om det i mitt tycke inte är tillfredsställande. Jag vet inte om det är jag eller kommunikationsministern som är felinformerad. Grunden för det s.k. stuverimonopolet ligger i en ILO-konvention, nr 137, som har ratificerats av regeringen. I dessa arbeten sades det för cirka 20 år sedan att den skulle vara högst temporär -- högst en tioårsperiod. Jag vill påstå att detta i allra högsta grad är något som ligger inom kommunikationsministerns ansvarsområde. Detta bör behandlas skyndsamt, inte minst med hänsyn till att den nuvarande ordningen starkt hindrar den tekniska utvecklingens möjligheter att förbättra sjötransporternas såväl tidsmässiga som kostnadsmässiga situation. Jag har fått dessa uppgifter från, som jag tror, sakligt håll. Jag hoppas att de är riktiga, eftersom de var utgångspunkten för den fråga som jag har ställt.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Bo G Jenevall säger, att det här är fråga om en ordning som naturligtvis begränsar effektiviteten i hamnarna. Detta tror jag att vi är helt överens om. Frågan är bara om detta är något som är åtkomligt genom lagstiftning. Det finns mycket som vi inte gillar, men som vi trots det inte kan ingripa mot genom lagstiftning. Det tror jag är en av de bärande ideologiska principerna i Bo G Jenevalls politiska parti. Det förtjänar naturligtvis att framhållas att en fördjupad diskussion i dessa frågor bör föras. Jag tycker att frågan på intet sätt bör vara avförd i och med detta. Jag har redovisat sakläget. Det är fullt möjligt att driva frågan vidare där den hör hemma beträffande de delar som Bo G Jenevall tar upp.
Fru talman! Det låter hoppfullt. Jag hoppas att kommunikationsministern kommer att titta närmare på frågan. När det gäller de förhållanden som jag har påpekat finns det möjligheter för regeringen att agera. Problemet skulle då kunna undanröjas. Ingen annan grupp än hamnarbetarna har ett konventionsbundet skydd för tryggande av anställning i samband med teknik och samhällsutveckling. Därför antar jag att detta bara är början av en förnyad behandling i ärendet.
Fru talman! Den ordning som gäller i dag går ganska långt tillbaka i tiden, närmare bestämt till sekelskiftet. Det fanns t.ex. en stuveriordning -- en överenskommelse som gjordes redan 1908 mellan Redareföreningen -- som nog har gett upphov till en del av den här debatten. Men detta handlar om ett antal olika aspekter som berör olika departement. För närvarande finns inget arbete på gång i denna del, utan jag rekommenderar dem som känner sig drabbade att i första hand vända sig till Konkurrensverket för att få frågan prövad.
Fru talman! Jo, jag har uppmärksammat i svaret att frågan kan tas upp även i Konkurrensverket, och jag tycker att det är alldeles utmärkt. Men med en dåres envishet återkommer jag till det jag har sagt om konventionen. Enligt min uppfattning är det möjligt för kommunikationsministern att ta ett initiativ, och det ser jag fram mot.
Fru talman! Olle Schmidt har frågat mig om regeringen planerar att privatisera Swebus. SJ har i dag ett bemyndigande att avyttra aktier, fastigheter m.m. i affärsverket och Swedcarrierkoncernen för högst 5,2 miljarder kronor. Knappt hälften av detta bemyndigande har i dagsläget utnyttjats. En eventuell avyttring av Swebuss är således ett beslut som styrelsen i Swedcarrier och ytterst i SJ koncernen har att fatta. Enligt vad jag erfarit är en avyttring av Swebus i dagsläget inte aktuell.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Möjligen är jag något förvånad över att det är kommunikationsministern som svarar. Jag hade ställt frågan till näringsministern, som ju ansvarar för regeringens privatiseringsplaner. Jag får väl säga att jag inte blev vare sig mycket klokare eller speciellt mycket nöjdare av kommunikationsministerns svar. Swebusgruppen, där bl.a. Wasabuss ingår, finns inom Swedcarrier. Det är, som kommunikationsministern sade, ett dotterbolag till Sverige med 27 % -- det vet kommunikationsministern. Närmaste konkurrent är Linjebuss, som har 10 % av marknaden. Detta är förhållandet före Swebus förvärv av Malmö Jag fick häromveckan reda på att Swebus hämtat hem huvuddelen av Blekingetrafiken. Staten konkurrerade med andra ord ut bl.a. privata Linjebuss. Jag riktar ingen kritik mot dem som har upphandlat, men nog är väl detta noterbart. Fru talman! Jag tycker att man i den här församlingen skall säga att det arbete som kommunikationsministern i övrigt har drivit när det gäller avmonopolisering och avreglering förtjänar beröm. Syftet är just att få till stånd bättre konkurrensvillkor och pressa kostnaderna. Det har varit bra. Kostnaderna har i många fall kunnat pressas, med upp till 10--15 %. När det gäller Linjebuss i Malmö är det fråga om 20 %. Vi måste fortsätta med detta. Jag tror att kommunikationsministern och jag är överens om det. Jag är övertygad om att många kommuner för närvarande tvekar att upphandla bussverksamhet, beroende på att Swebus intar en så dominerande ställning. De tvekar att överlåta ett kommunalt monopol -- om jag får uttrycka mig så -- till ett statligt monopol. Därför tycker jag att kommunikationsministern i dag skall ta tillfället i akt att svara på frågan: Vad tycker kommunikationsministern och regeringen om det här? SJ tillhör ju regeringen.
Fru talman! Min grundläggande princip är att det är oerhört viktigt att staten som ägare till konkurrensutsatt verksamhet inte har andra avkastningskrav än vad privata ägare har. Vi kan då titta på resultaträkningen för Swebus och konstatera att man har en avkastning som är jämförbar med andra operatörer. Man har under 1992 en räntabilitet på eget kapital på 11,5 % och på sysselsatt kapital på 12 %. Detta, i kombination med en soliditet på 18 %, är värt att notera. Det finns ingenting i detta material som tyder på att Swebus skulle dumpa marknaden. Tvärtom är det så att SJ-ledningens vilja att ha Swebus är att man vill ha en avkastning som också stöder järnvägsverksamheten i det nuvarande omstruktureringsskedet. Jag är inte alls främmande för att den dagen kommer -- när affärsverket SJ har kapitaliserats, när vi har fått en helt slimmad verksamhet -- då det blir aktuellt att också avyttra Swebus. Som framgår av mitt svar har SJ i dag ett bemyndigande av riksdagen att avyttra bl.a. Swebus och andra verksamheter inom Swedcarriergruppen för högst 5,2 miljarder. Man har utnyttjat hälften. När den mycket kompetenta koncernledningen anser det lämpligt kan en utförsäljning av Swebus också bli aktuell.
Fru talman! Jag tror inte heller att Swebus är ett företag som inte sköts bra. Problemet är möjligen att det finns hinder på vägen för att ytterligare privatisera marknaden. Kommuner har ju uttalat en påtaglig rädsla för att upphandla sin verksamhet. Jag läste i en artikel -- som jag förmodar att kommunikationsministern också har läst -- i Svensk Lokaltrafik att Kommunförbundets ordförande säger att det borde vara fullständigt naturligt för regeringen att, som ett ytterligare led och som nästa steg, se till att Swebus privatiseras. Det kan finnas en rädsla för att Swebus köps upp av någon annan, stor konkurrent. Men jag tror att marknaden mycket väl skulle kunna svälja ytterligare ett bussföretag. Linjebuss blev en raket på börsen efter börsintroduktionen. Varför inte ytterligare pröva detta? Varför överlåta hela ställningstagandet till SJ? Regeringen och kommunikationsministern måste ju tycka någonting själva i det här fallet, när konkurrensen riskerar att snedvridas.
Fru talman! Jag tror att Swebus i dagsläget är en bra operatör på marknaden. Om man får tro Olle Schmidt ger Swebus kommunerna alltför konkurrenskraftiga erbjudanden. Det är inte någonting som de som upphandlar skall vara rädda för. Genom konkurrenslagstiftningen är det fullt möjligt att pröva varje upphandling och få belyst om det finns sådana element som inte är förenliga med den mycket omfattande konkurrenslagstiftningen. Jag upprepar att jag inte utesluter att det kan uppstå ett läge där det blir aktuellt att sälja ut Swebus till marknaden. Jag tror att vi också skall vara vaksamma inför att det behövs en stor, kompetent operatör, som har stordriftsfördelar, som kan gå in och ta av de mycket stora kontrakt som är aktuella, uppfylla dem och se till att marknaden successivt växer för privata operatörer.
Fru talman! Jag blir litet orolig över vad kommunikationsministern nu säger. Det kan inte vara regeringens och kommunikationsministerns uppgift att försöka kontrollera marknaden på det sättet. En part håller på att bli alltmer dominerande på den svenska bussmarknaden, och det ger en snedvriden konkurrens. Det skapar på sikt en monopolartad situation. Det är det som kommunerna är oroliga för -- i varje fall vissa politiker i kommunerna. Regeringen och vi har anledning att vara bekymrade över detta. Frågan om staten skall subventionera olika verksamheter har inte med detta att göra. Därför tycker jag att kommunikationsministern bör vara intresserad av -- han antyder också detta -- att se till att Swebus kommer ut på den öppna marknaden så fort som möjligt. Annars kan situationen mycket snabbt bli en helt annan.
Fru talman! Frågan om Swebus ägarskap avgörs för närvarande av Swedcarriers styrelse, och ytterst är det koncernledningen inom SJ som har ansvaret. Man har bemyndigande att sälja ut, men i dag är det inte aktuellt. Jag utesluter emellertid inte att det kommer att bli aktuellt framöver.
Fru talman! Jag skall bara göra en kort kommentar. Det är väl ändå ytterst ägaren som har det slutgiltiga ansvaret. Ägaren av SJ är väl i det här fallet staten och regeringen. Såvitt jag förstår har kommunikationsministern svarat på min fråga av det skälet att ansvaret för SJ vilar på kommunikationsministern. Det är följaktligen inte helt oväsentligt vad kommunikationsministern och staten som ägare tycker i den här frågan.
Fru talman! Regeringen har inte minst inom Kommunikationsdepartementets område genomfört ett stort antal avregleringar. De marknader som kommunikationsmarknaderna består av är av tradition oerhört monopolinriktade, med mycket liten konkurrens. Därför håller vi nu på att på bl.a. järnvägsområdet, teleområdet och postområdet stifta ramlagar. På samma sätt håller vi på att avreglera långväga busstrafik. När marknaderna har fått sina totala spelramar, kan det också bli aktuellt med att sälja ut Swebus.
Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig vilka investeringar i Dennispaketet som regeringen kommer att påskynda respektive avslå. Bakgrunden till frågan är att regeringen har aviserat att en proposition om finansieringen av väglederna i Dennispaketet skulle föreläggas riksdagen under hösten 1993. Först vill jag säga till Eva Zetterberg att utbyggnaden av ett antal projekt i Dennispaketet redan pågår. Det gäller bl.a. utbyggnaden av Västerhaninge och utbyggnaden av motorvägen på väg E 18 mellan Söderhall och Rösa. Under innevarande år har regeringen beräknat att utbetala 712 miljoner kronor i bidrag till Stockholms läns landsting för finansieringen av de projekt som SL ansvarar för. Totalt har regeringen beslutat att enligt viss tidsplan utbetala 2 440 miljoner kronor till s.k. SL-investeringar. Dessa medel inkluderar även planering och utbyggnad av snabbspårvägen mellan Gullmarsplan och Alvik. Det är viktigt att komma ihåg att Dennispaketet baseras på en regional överenskommelse, där även statliga myndigheter deltagit i arbetet. För att de i paketet ingående delarna skall kunna genomföras behövs ett antal beslut från regering, riksdag och berörda kommuner. 1991, positivt på de uppgörelser som träffats. Riksdagen hävdade att ett fullföljande av uppgörelserna leder till att en angelägen utveckling främjas så att trafiken kan utvecklas och miljöproblemen bemästras. Man bedömde också att överenskommelsernas utgångspunkter rimmade väl med de trafikpolitiska beslut som riksdagen tidigare fattat. Man uttalade att det därför är angeläget att uppgörelserna kan genomföras. För att möjliggöra ett fullföljande av överenskommelserna anvisade riksdagen sammanlagt 5,5 miljarder kronor till de tre storstadsregionerna, varav 3,5 miljarder kronor till Regeringen arbetar för närvarande med utformningen av de finansiella förutsättningarna för de avgiftsfinansierade vägprojekten. Så snart regeringens arbete är klart kommer ett förslag till finansiering att överlämnas till riksdagen för godkännande.
Fru talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag vill börja med att fråga kommunikationsministern om han har tagit del av orden ''Ur tid är leden''. Det mottot har aktionsgruppen mot Dennispaketet haft och har för sitt arbete. Min uppfattning är nämligen den att det tycks ha fått genomslag även hos kommunikationsministern, eftersom man efter den stora manifestation som ägde rum i Stockholm den Dennispaketet. Jag skulle gärna vilja ha den saken bekräftad av kommunikationsministern. Jag vill fortsätta med frågan om propositionen. I slutet av svaret säger kommunikationsministern att man kommer att överlämna ett förslag till riksdagen. Kan vi alltså förvänta en proposition under våren, och kommer man i så fall att fullfölja det ursprungliga Dennispaketet i dess helhet? I min fråga tog jag upp kollektivtrafikdelen i paketet. Jag bedömer det som mycket angeläget att den delen av Dennispaketet blir genomförd. Kommunikationsministern påpekar att en del av projekten har påbörjats. Det är ändå väldigt små delar som satsas på kollektivtrafiken jämfört med den totala kostnaden för Dennispaketet. Finns det inte fler delar? Upprustningen av tunnelbanan sker ändå i väldigt liten skala jämfört med behovet. Vid utvecklingen av bussarna har man i tillgänglighetsfrågan och miljöfrågan inte kommit så långt. Miljöbussar tas fram i Stockholms innerstad, men i väldigt liten utsträckning i Stockholms kranskommuner. Finns det inte här anledning att göra betydligt mer från regeringens sida, om man nu delar uppfattningen att det är viktigt att ta fram de delar av Dennispaketet där man faktiskt är överens?
Fru talman! Som jag sade i mitt svar kommer regeringen att under hösten förelägga riksdagen ett förslag till finansiering av väglederna i Nu säger Eva Zetterberg att det är små delar som handlar om kollektivtrafiken. Jag har ändå räknat upp utbyggnaden av Roslagsbanan, moderniseringen av tunnelbanan, utbyggnaden av dubbelspåret mellan Älvsjö och Västerhaninge, snabbspårvägen mellan Gullmarsplan och Alvik, för att nu nämna några. Det som finansieras av samhället -- från riksdagen, från Stockholms läns landsting osv. -- är de delar som handlar om kollektivtrafiken. Vägdelen skall ju finansieras av trafikanterna. Däremot är regeringen nu i full färd med att utvärdera förslaget till finansiering. Vi kommer att förelägga riksdagen förslag till statliga lånegarantier på de delar där vi är absolut övertygade om att de avgifter som tas av trafiken också kan täcka kapitalkostnaderna samt bekosta drift och underhåll av dessa vägleder.
Fru talman! Då har kommunikationsministern inte sett de kostnader som faller på miljöområdet, det som kommande generationer får betala om hela Jag vill gå tillbaka till frågan om kollektivtrafiken. Jag håller med om att det är väldigt bra att investeringarna därvidlag kommit i gång därför att de förbättrar kollektivtrafiken i Stockholms län. Det gör också att fler människor inte behöver ta bilen till sitt arbete. Men frågan om vägdelen i Österleden och Västerleden är hårt kritiserad. Som kommunikationsministern nyss nämnde deltar statliga myndigheter i detta arbete. En statlig myndighet, Naturvårdsverket, har klart sagt ifrån att verket anser att regeringen bör ompröva förslaget till Dennispaketet vad gäller vägdelen. Hur ser man från regeringens sida på det i dag?
Fru talman! Eva Zetterberg antyder att jag inte skulle ha sett den del som handlar om miljöområdet. Jag undrar om Eva Zetterberg verkligen har satt sig in i vad det här stora trafikpaketet egentligen handlar om och hur det kommer att påverka trafikmiljön i Stockholmsregionen. Jag blir tveksam när jag hör henne. Vad det handlar om är att man lägger en avgift på den trafik som skall använda Ringen för att ta sig in i innerstaden, och man utnyttjar dessa pengar för att frigöra vissa vägmedel till kollektivtrafikanläggningar. Samtidigt gör man en historisk satsning på kollektivtrafiken. Det här kommer att minska trafiken innanför Ringen med upp till 30 %. Det kommer att innebära en klart förbättrad infrastruktur och tillgänglighet för kollektivtrafiken i en stad som redan i dag har ett av världens bästa kollektivtrafiksystem. Jag undrar verkligen om Eva Zetterberg har satt sig in i miljödelen av projektet.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att kollektivtrafikdelarna är väsentliga. De förbättrar miljösituationen i Stockholm -- om vi nu bara ser till Stockholmsdelen. När det gäller de andra delarna -- utbyggnaden av Västerleden och Österleden -- finns det forskare som hävdar att det inte förbättrar för miljön. Rent ekonomiskt kommer det att bekostas genom biltullar och annat. Men den skada som man åsamkar miljön lär däremot inte kunna klaras på det viset. Naturvårdsverket har uttalat sig i denna fråga och krävt en omprövning. Det måste väl regeringen ta hänsyn till. Jag vill också fråga kommunikationsministern om den utfrågning som trafikutskottet hade begärt och där man från kommunikationsministerns departement ansåg att det inte fanns någon anledning att ha en sådan när nu ingen proposition kom. Finns det verkligen inte anledning att skärskåda de olika delarna i just miljöhänseende?
Fru talman! Det är fullständigt felaktigt att Kommunikationsdepartementet skulle ha velat förhindra att trafikutskottet håller en hearing. Det är trafikutskottet som på egen hand har tagit ställning till att det kanske inte är fullt så meningsfullt att hålla en hearing om en proposition som ännu inte är avlämnad. Att propositionen ännu inte är avlämnad kanske Eva Zetterberg kan tycka är bra, eftersom det nu pågår en mycket noggrann prövning av bärkraften i dessa olika projekt. Det sker alltså en prövning som innebär att bara de delar som klarar av att bära sina kostnader kommer att finnas med i förslaget till de kreditgarantier som staten förmodas ställa upp med.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag hoppas att det förslag som kommer till riksdagen bara innehåller de delar som det finns en klar acceptans för och som innebär att man ser det som förbättringar för miljön att genomföra investeringar i kollektivtrafiken. Det är de delar som kommunikationsministern talar om och de ytterligare delar som faktiskt är möjliga att genomföra i Stockholmsområdet, med stor acceptans från allmänhet och alla miljövänner.
Fru talman! Låt mig bara säga att regeringen har att hålla sig till vad riksdagen har sagt. Det är de ramar som vi har. Riksdagen har sagt att det handlar om att uppnå huvudsyftet med överenskommelsen. Det är den prövning som nu genomförs.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att ge möjlighet att hindra läkare som gjort sig skyldiga till dokumenterad felaktig behandling eller på annat sätt agerat klandervärt att etablera sig som husläkare. Hans Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra att olämpliga läkare etablerar sig som husläkare. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Husläkare omfattas av samma tillsynsbestämmelser och sanktionsmöjligheter som andra läkare och annan hälso och sjukvårdspersonal. . Det är Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd som efter anmälan av Socialstyrelsen beslutar om återkallelse av legitimation. För att detta skall kunna ske krävs att läkaren är uppenbart olämplig att utöva yrket eller att han på grund av sjukdom e.d. inte kan utöva det tillfredsställande. Om en läkare fått sin legitimation återkallad kan han självfallet inte etablera sig som husläkare. HSAN kan också besluta om disciplinära påföljder -- erinran eller varning -- efter anmälan från en patient eller Socialstyrelsen. En sådan åtgärd mot en läkare innebär inget hinder för honom att etablera sig som husläkare i den mån han uppfyller bestämmelserna i lagen om husläkare. Att en läkare sagts upp från eller inte fått fortsatt förordnande för tjänst hos sjukvårdshuvudmannen innebär heller inte i sig något etableringshinder. Jag vill i detta sammanhang framhålla att landstinget enligt husläkarlagen kan bestämma att husläkarna skall rapportera till landstinget om sin verksamhet och att de skall samverka med andra inom vård och rehabiliteringsområdet. Det ingår alltså som en del av husläkarnas grundåtagande oavsett driftsform att medverka till att den egna verksamheten följs upp såväl kvantitativt som kvalitativt. Som en följd av husläkarreformen har också kvalitetssäkringsarbetet inom hälso och sjukvården intensifierats. Bl.a. har riksdagen anvisat särskilda medel för detta. Den enskildes möjlighet att fritt välja en husläkare bland dem som finns tillgängliga och har utrymme att ta sig an fler personer är ett centralt inslag i husläkarreformen. Den enskilde skall också när som helst kunna byta husläkare. Detta, i kombination med den närmare knytning som finns mellan patient och läkare genom husläkarreformen, förstärker patientens ställning inom hälso och sjukvården väsentligt. Mitt svar till Göthe Knutson och Hans Karlsson är alltså att jag inte nu finner anledning att föreslå regeringen några särskilda åtgärder för att inskränka läkares möjlighet att etablera sig som husläkare inom ramen för gällande bestämmelser. Jag vill också erinra om att Husläkardelegationen, där bl.a. Hans Karlsson ingår som ledamot, har till uppgift att följa utvecklingen och bedöma effekterna av husläkarreformen. Delegationen skall uppmärksamma regering och riksdag på behov av eventuella förändringar.
Fru talman! Jag tackar sjukvårdsministern för svaret. Det var Svenska Dagbladet som måndagen den 29 november i en artikel berättade att invånarna i Stockholms län riskerar att välja en husläkare som anses vara olämplig. Flera sådana läkare har, med hänvisning till etableringsfriheten, anmält sig som husläkare och finns med på de listor som har skickats ut. Detta var för många alarmerande upplysningar. Svenska Dagbladet en lika stor artikel. I ingressen till den berättades att ett tiotal olämpliga läkare, trots etableringsfriheten, har sållats bort från husläkarsystemet i nordöstra sjukvårdsområdet. Det var alltså en annan vinkling på den artikeln, vilket är fullt tillåtet. Där stod: ''-- Sådana läkare vill vi inte ha här'', säger ordföranden i nordöstra sjukvårdsstyrelsen. Den senaste artikeln i Svenska Dagbladet på detta tema har rubriken ''Duktig doktor kan utestängas''. Där kommer den andra sidan av problematiken fram, dvs. frågan om vilka misstag en läkare skall ha gjort sig skyldig till för att sållas bort, fortfarande med hänsyn till den lag vi har, som talar om etableringsfrihet. Jag läser i Svenska Dagbladets artikel att landstingets beslut att offentliggöra vilka blivande husläkare som prickats av Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd nu får hård kritik. Chefsöverläkare Ulf Hallum i Stockholms sjukvårdsområde säger att även duktiga läkare kan göra misstag, men att man inte kan få ta deras levebröd från dem för det. Han säger att det t.ex. kan handla om att följa upp utskrivning av läkemedel i den kontroll som skall utövas. Rötäggen finns inte alltid med i ansvarsnämndens register, säger han, och föreslår att det inrättas en speciell grupp etc. Jag frågar: Har sjukvårdsministern synpunkter på detta?
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till denna frågeställning har Göthe Knutson redogjort för, så den hoppar jag över. Jag konstaterar att statsrådet i sitt svar säger: ''HSAN kan också besluta om disciplinära påföljder -- erinran eller varning -- efter anmälan från en patient eller Socialstyrelsen. En sådan åtgärd mot en läkare innebär inget hinder för honom att etablera sig som husläkare i den mån han uppfyller bestämmelserna i lagen om husläkare. Att en läkare sagts upp från eller inte fått fortsatt förordnande för tjänst hos sjukvårdshuvudmannen innebär heller inte i sig något etableringshinder.'' Som slutkläm på hela svaret säger statsrådet att han inte nu finner anledning att föreslå regeringen några särskilda åtgärder med anledning av de problem som har lyfts fram. Jag kan konstatera att detta är ett av de problem som finns vid genomförandet av husläkarreformen. Vi har en rad andra problem, som vi också har kommit i kontakt med i Husläkardelegationen. De handlar om listproblematik, marknadsföring, konkurrensneutralitet och dessa ''olämpliga'' husläkare. Frågan infinner sig naturligtvis: Vilket har det största skyddsvärdet i detta sammanhang? Är det läkarnas rätt att fritt etablera sig eller är det patienternas rättighet att kunna lita på de läkare som finns och att om de nu bestämmer sig för en husläkare, skall de veta att den läkare inte har varit utsatt för repressalier i form av varningar, uppsägning eller annat?
Fru talman! Det vi nu diskuterar är en aspekt av en av de största sjukvårdsreformerna som vi har genomfört i vårt land, en sjukvårdsreform där en av delarna handlar om en stor maktförskjutning från vårdgivarna, i detta fall läkarna, till patienterna. Vi kommer om några år att ha kanske 4 300 eller 4 400 husläkare i Sverige. Deras utbildningslinje kommer att vara bland de längsta i Europa, och de kommer att vara mycket kvalificerade för denna uppgift. Patienterna kommer i praktiken att ha mycket stora möjligheter att byta husläkare. Dessutom intensifierar vi kvalitetssäkringsarbetet. Fru talman! Utöver detta kan man naturligtvis diskutera om man skall ha ytterligare åtgärder för att säkerställa att kvaliteten blir ännu högre. Jag vill påpeka att det faktum att en läkare någon gång kan ha fått en prickning från Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd inte självklart betyder att han eller hon är olämplig som läkare, vare sig som anställd av landstinget eller privatpraktiserande. Det är självklart att det bland de många läkare vi har inom landstinget, varav det stora flertalet är utomordentligt duktiga, finns personer som har fått anmärkningar någon gång från Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Sanningen är väl den att det även bland läkare finns de som är mer eller mindre bra, precis som inom alla andra yrkesgrupper. Det som skiljer denna yrkesgrupp från många andra är att vi har speciella instrument för att övervaka, som är mer långtgående än för de flesta yrkesgrupper. Det mest långtgående är förstås att ta bort legitimationen för vederbörande. Sker detta har läkaren varken möjlighet att bli anställd av något landsting i Sverige eller att etablera sig som privatpraktiserande på detta område. Jag tycker att Hans Karlsson, i sin långvariga kamp mot husläkarsystemet, nu använder sig av argument som han skulle ha svårt att använda vad gäller möjligheten att bli anställd hos ett landsting, om man någon gång har blivit kritiserad av Hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd.
Fru talman! Eftersom jag hör till dem som har röstat fram husläkarsystemet är jag naturligtvis angelägen om att det blir så bra som möjligt, när det nu skall tillämpas. Detta ärende har två sidor, som vi tidigare konstaterade. Jag vill peka på att det i Svenska Dagbladets artikel den 29 november skrivs att man vid en granskning av listorna har hittat tre läkare som även finns med på en lista över Försäkringskassan i Stockholm. Där har man alltså en spärr. I den senaste artikeln i Svenska Dagbladet konstaterar chefsöverläkare Ulf Hallum att beslutet från sjukvårdsområdets sida är mycket beklagligt och att de flesta läkare blir anmälda en två gånger under sitt liv.
Fru talman! Jag tycker inte att jag fick något svar på min fråga om vilken grupps intressen som var mest angelägna att ta till vara, om det var patienternas eller läkarnas intressen. Göthe Knutson har pekat på olika sidor i denna problematik. Jag skall lyfta fram ytterligare en. Det gäller det faktum att det faktiskt finns patienter som har ett intresse av att söka sig till husläkare som är generösa med att skriva ut intyg, hjälpa till med vederbörliga handlingar för förtidspension och annat. Detta är en fråga mer ur samhällets synvinkel, hur man kan komma åt detta. Jag kan inte finna motiv för att statsrådet inte är beredd att se över reglerna så att man skulle kunna införa en spärr som på ett bättre sätt än nu sorterar ut dem som är direkt olämpliga. Med det menar jag inte den som vid något tillfälle har fått en prickning, utan den som är direkt olämplig.
Fru talman! Jag har aldrig någonsin ifrågasatt Göthe Knutsons intresse för att husläkarreformen skall bli så bra som möjligt. Däremot tillät jag mig att kommentera att Hans Karlssons inställning i denna fråga är känd för riksdagen sedan gammalt. Jag tycker att jag försökte ta upp det som Hans Karlsson tog upp genom att beskriva att vi i vårt land har ett system med övervakning av läkare. Vi har ett system som innebär att patienterna får välja att byta läkare om de är missnöjda, att vi utvecklar kvalitetssäkringen m.m. Det som Hans Karlsson får bestämma sig för i denna dialog är om han över huvud taget vill införa hårdare regler för avstängning av läkare. Skall vi ha hårdare bestämmelser när det gäller att ta bort legitimationer? Skall vi ha lägre beviskrav för att ta bort legitimationer? Skall vi har hårdare regler för om personer på nytt skall få anställning inom sjukvården eller etablera sig inom det närmaste året eller de två tre närmaste åren? Problemet har mycket litet att göra med husläkarfrågan, att det finns en och annan av landets 25 000 läkare som är olämpliga för sin uppgift. På sluttampen för Hans Karlsson in frågan om det kan finnas husläkare som patienterna är nöjda med men inte samhället. Jag hoppas jag får möjlighet att återkomma till den frågan.
Fru talman! Jag tänker inte förlänga denna debatt särskilt mycket. Jag vill bara konstatera att det finns en rad frågetecken runt husläkarlagen och dess tillämpning och reformens genomförande. Vi får säkert anledning att återkomma till en diskussion om denna fråga. Det kanske t.o.m. dyker upp flera bekymmer på vägen.
Fru talman! Husläkarlagen antogs av riksdagen i maj månad i år och innebär en mycket stor förändring för patienterna i vårt land, framför allt genom att deras ställning förstärks kraftigt gentemot vårdgivarna och genom deras möjlighet att själva välja vårdgivare. Dessutom har det enligt beslut inrättats en speciell husläkardelegation. Dess uppgift är att följa utvecklingen, för att under de närmaste tre åren komma underfund med hur husläkarlagen kan bli ännu bättre. Frågan om läkare som är olämpliga av andra skäl än att patienterna haft grundad anledning till missnöje med dem, tillhör det inom försäkringssystemet som det finns anledning att generellt se över. Jag tillbringade en del av dagen i går med att på en försäkringskassa i landet diskutera de generella problem som finns med generösa sjukskrivningar. I många fall handlar det bl.a. om sjukskrivningar utförda av läkare som arbetar på våra sjukhus. Det är alltså inte bara fråga om den grupp som Hans Karlsson gärna ger sig på, nämligen privatläkarna.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att förtydliga reglerna om rökrum inomhus och förbud mot rökning på skolgårdar för både elever och lärare. Jag vill då ge en kort bakgrund beträffande rökvanorna hos barn och ungdomar samt en beskrivning av de lagar som gäller för skollokaler och andra lokaler för barn och ungdomsverksamhet. Rökning anses vara en av vår tids största orsaker till ohälsa. De negativa konsekvenserna är särskilt stora hos barn och ungdomar. Rökning totalt sett har minskat vilket framför allt beror på att en allt större del av de uppväxande generationerna förblivit rökfria och att den genomsnittliga åldern för rökdebut förskjutits uppåt. Under 1970-talet minskade andelen rökare bland barn och ungdomar kraftigt. Årliga undersökningar av skolelevernas drogvanor tyder dock på att rökningen under slutet av 80-talet åter ökat bland barn och ungdomar. Enligt 2 § tobakslagen är tobaksrökning förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdom. Av specialmotiveringen till denna paragraf framgår att det inte krävs att det vid tillfället pågår skolverksamhet för att bestämmelsen skall vara tillämplig. Det framgår också att även expeditioner, korridorer, trappor och toaletter omfattas. Även utrymmen som är upplåtna enbart för personalen omfattas av förbudet. Det finns emellertid enligt 6 § i den lagen möjlighet att inrätta särskilt avsatta rökrum upplåtna enbart för personalen. Det uttalas dock i förarbetena till lagen att det naturligtvis är angeläget att ventilationen anordnas så att utrymmen utanför ett rökrum hålls rökfria. Den nu gällande lagen omfattar inte några utomhusområden. Regeringen har i propositionen om tobakslagen uttalat att systemet med rökrutor inte är lämpligt. Regeringen har dessutom nyligen lämnat en proposition om vissa ändringar i tobakslagen till riksdagen. I propositionen föreslås bl.a. att även skolgårdar i framtiden skall omfattas av rökförbudet. Jag anser således inte att det föreligger några tveksamheter om vad som gäller beträffande rökförbud i skollokaler enligt lagen. Vidare framgår av tobakslagen och den proposition som regeringen nyligen har -- på grundval av riksdagens begäran om ändring i tobakslagen -- förelagt riksdagen, vad som i framtiden avses gälla beträffande rökning på skolgårdar.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för detta utförliga svar. Det är utomordentligt bra att det blir ett allmänt rökförbud på skolgårdar. Men det gäller nu att inte försvåra situationen för rökande lärare och annan personal i skolan. Det är en mänsklig rättighet för dem som är rökare att åtminstone i anslutning till sin arbetsplats kunna få njuta av nikotinet. I det fall som jag har åberopat, nämligen det i Grums kommun i Värmland -- väl medveten om att statsrådet inte går in i det enskilda fallet -- föreligger ett förslag från arbetsutskottet i Skolstyrelsen om att förbjuda rökning i ett befintligt, utomordentligt bra, rökrum med ventilation. I stället skall lärarna jagas ut på skolgården. Lärarna vill gärna vara föredöme för elever och inte stå ute bland dem och röka. Lärarna ber därför att få röka i rökrummet. Alternativet blir, om möjligheten att röka i rökrummet stoppas, att lärarna måste gå till allmän väg. I det här fallet är det åtminstone 150 m till en sådan. Att lärarna tvingas stå där till allmänt beskådande vore inte bra. Om jag tolkar statsrådet rätt, är det 6 § tobakslagen som det handlar om. Enligt den bör skolor upplåta rökrum efter konstens alla regler och reglementen.
Fru talman! Göthe Knutson kan inte göra den tolkning han nyss gjorde, dvs. att den sjätte paragrafen i lagen skulle innebära en rekommendation för skolorna att inrätta rökrum. Däremot talar paragrafen om att det är fullt möjligt. Inte vare sig den nuvarande lagen eller den kommande kommer att reglera den frågan. Det som regleras i den kommande lagen kommer att vara mer restriktivt än i den nuvarande lagen, dvs. just att den enskilde skall kunna slippa rök på sin arbetsplats -- rätten att inte drabbas av andras rök. Om det skall finnas rökrum eller inte på en arbetsplats för personalen är i praktiken redan nu en fråga för arbetsgivaren och kommer att vara det även i framtiden. Oavsett om det är fråga om en privat eller en allmän arbetsgivare -- som det tydligen är i det konkreta exemplet -- är det arbetsgivaren som har att bedöma frågan. Fru talman! Vi har inte i samband med framtagandet av lagen gjort bedömningen att riksdagen skall ta på sig ett större ansvar än hittills för vad som måste förekomma på arbetsplatserna.
Fru talman! Jag förstår av statsrådets svar att det inte är fråga om att rekommendera rökning på arbetsplatsen. Låt oss först göra en jämförelse. Den sjukhusanställde kan gå ut i friska luften. Det föreligger inte något förbud att röka utanför sjukhuset. Men lärare skall där det ligger en skolgård mellan den allmänna platsen och skolhuset tvingas ut i naturen för något som jag anser vara en rättighet. Jag har en annan synpunkt. Det kan inte vara fel om en vald skolstyrelse ser till att det finns ett rökrum inne i skolan eller i en särskild lokal intill mot bakgrund av den tvångsförvisning ut i naturen som jag har nämnt här.
Fru talman! Om Göthe Knutson med fel i sin sista mening menar att det är olagligt att göra så, är svaret att om ventilationen är ordnad är det fullt lagligt.
Fru talman! Då vill jag gärna tolka det så att statsrådet tycker att det är rimligt att där det finns ett rökrum i eller i anslutning till en skola bör man kunna få använda det.
Fru talman! Göthe Knutson har, tror jag, tre gånger i denna diskussion velat tolka det jag säger. Det vore möjligen ännu bättre om han höll sig till det jag har sagt.
Fru talman! Jag kommer förvisso att hålla mig till saken. Men jag tycker definitivt illa om när det blir olika tolkningar av en lag på olika ställen i landet. Det är inte bara en jämlikhetsfråga, utan det är också en rättvisefråga. Det är illa om man överlåter en lag som ger kommunalmän och skolledningar på olika håll olika möjligheter att utfärda lokala bestämmelser. Jag är litet orolig för detta.
Fru talman! Låt mig för undvikande av alla missförstånd slå fast följande. Det är inte fråga om att tobakslagen på denna punkt är oklar eller öppnar sig för olika tolkningar. Sådana lagar förekommer förvisso, men så är inte fallet denna gång. Redan innan tobakslagen trädde i kraft den 1 juli, vid tillämpningen av den nuvarande tobakslagen och vid de ändringar som riksdagen eventuellt skall besluta om i framtiden hade och har en arbetsgivare möjlighet att förbjuda rökning i sina egna arbetslokaler. Möjligheten har inte ändrats. Däremot har man för säkerhets skull betonat i lagen att det i de situationer där rökning är förbjuden med tanke på barn och ungdom skall vara möjligt att avsätta rökrum.

Fru talman! My Persson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att garantera läkartillgång på alla sjukhem där sjuka gamla människor vistas. Bakgrunden till frågan är genomförande av ÄDEL reformen, som innebär att kommunerna numera har ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg till äldre och handikappade. Men detta ansvar omfattar inte insatser av läkare. My Persson menar att effekterna av detta beslut nu börjat visa sig genom att läkartillgången på somliga sjukhem decimeras och att man i många kommuner inte är klar över hur läkartillgången i framtiden skall lösas. ÄDEL-reformen framgår att det allmänna omdömet om ÄDEL-reformen är positivt. När det gäller den av kommunerna övertagna sjukhemsverksamheten finns det dock som tidigare stora skillnader i kvalitet och innehåll mellan olika sjukhem. Vissa sjukhem erbjuder undermålig boendestandard och otillfredsställande medicinsk vård. Jag kan dock inte finna att Socialstyrelsens uppföljning och utvärdering av ÄDEL-reformen ger underlag för att påstå att läkarinsatserna vid sjukhemmen skulle ha minskat på sjukhemmen som en följd av reformen. I sin senaste årsrapport säger styrelsen bl.a. att läkarinsatser aldrig har ''utgjort något volymmässigt större inslag i sjukhemsverksamheten. En jämförelse med data över läkartid per boende från början av 1980-talet visar att någon förändring ej skett.'' Detta innebär självfallet inte att situationen är tillfredsställande. Socialstyrelsen har i sin utvärderingsrapport bl.a. framhållit att huvudmännen måste förbättra samverkan och kvaliteten i eget boende och i de särskilda boendeformerna, dvs. även i sjukhemmen. Regeringen har också nyligen föreslagit riksdagen att staten skall lämna ett stimulansbidrag om 50 miljoner kronor för att utveckla och säkra kvaliteten såväl i de mer hälsooch sjukvårdsinriktade delarna som när det gäller samspelet mellan sociala och medicinska insatser. Avsikten är att om riksdagen bifaller regeringens förslag, medlen skall finnas tillgängliga fr.o.m. den 1 januari 1994 och användas till utvecklingsarbete inom sådana områden som rör kvaliteten i äldrevården, bl.a. rehabilitering, samverkan mellan huvudmännen vid övergången från somatisk akutsjukvård till särskilda boendeformer och den geriatriska klinikfunktionen. Jag vill i sammanhanget också nämna att husläkarreformen, som kommer att genomföras i landet under åren 1994--1995, innebär att sjukvårdshuvudmännen senast vid utgången av denna period skall ha organiserat den öppna vården så att alla som är bosattta inom respektive sjukvårdsområde får tillgång till och kan välja en husläkare. Därmed kommer även de gamla och sjuka människor som bor på sjukhem att vara garanterade tillgång till läkare.
Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på en fråga som oroar mig mycket. Jag kan också knyta an till utvärderingen som Socialstyrelsen har gjort. Socialstyrelsen tar upp frågan om läkarresurser och påstår sig vara oroad. Socialstyrelsen säger att eftersom läkarinsatserna har en stor betydelse för medicinsk säkerhet och kvalitet kommenteras emellertid frågan. På vissa håll har bristande läkarinsatser skapat problem när det gäller kvaliteten och omhändertagandet av den enskilde. Jag vill också nämna Socialstyrelsens geriatriske expert Henrik Bjurwill, överläkare vid Sabbatsbergs geriatriska klinik. Han hävdar att han blir förskräckt när han hör att man tubbar på den medicinska kompetensen, samtidigt som svårt sjuka patienter läggs över på sjukhem. ÄDEL reformen var bra i många stycken, men många kommuner har inte förstått vilken vård som bedrivs på sjukhemmen. Det får inte bli så att de gamla inte får adekvat medicinsk vård. För att ytterligare påvisa oron, som är utbredd i landet, kan jag upplysa om att de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna nu börjar slå larm här och där. Jag har själv märkt detta när jag har varit ute i landet. De har sagt att de upplever att de får ett för stort medicinskt ansvar när de inte har läkare att luta sig emot såsom tidigare. Jag tycker att detta är ett stort problem som vi i riksdag och regering måste fokusera. Vi måste hjälpa till att hitta lösningar. Uppenbart är att kommunerna ställer sig tveksamma till vad de skall göra. Jag återkommer till husläkarrefomen som statsrådet pekade på, även om jag inte tror att den löser alla problem. Jag skulle önska att vi kunde ha ett samtal kring om det finns någon annan möjlig lösning för att hjälpa kommunerna på traven att få ordning på problemet hur läkartillgången skall säkras på ett bra sätt i framtiden.
Herr talman! Låt mig först konstatera att vi är helt överens om att läkarinsatserna brister på sina håll. Jag framhåller också det i mitt frågesvar. Däremot finns det ingenting som tyder på att det har blivit en försämring efter ÄDEL-reformen. Situationen är ganska likartad när det gäller läkarinsatser. Jag vet inte om det är många kommuner som är tveksamma om hur de skall hantera situationen. Jag tror att läkartillgången är ganska säkrad. Däremot kan det möjligen finnas kommuner som ännu inte har förstått att läkarinsatserna kan komma att behöva ökas på en del sjukhem, även jämfört med hur det såg ut när de låg under landstingen. My Persson har i sin fråga åberopat en rapport från Göteborg som hon kallar för Katz-rapporten. Jag har haft tillfälle att titta på rapporten. Jag har inte läst vartenda ord i rapporten, men jag har dock gått igenom rapporten för att se om där fanns något stöd för påståendet att det finns personer som saknar kvalificerad sjukvård. Något sådant stöd finns dock inte i rapporten. Vad som framhålls i denna är såvitt jag förstått, om jag inte har missat någon detalj i den, framför allt behovet av omvårdnadspersonal. Det finns personer på sjukhemmen som har stort behov av sådan personal dygnet om. Det är detta som man lägger den största vikten vid i denna rapport. My Persson efterlyser också konkreta insatser. Jag redovisade en sådan insats i mitt frågesvar, nämligen det förslag som vi har förelagt riksdagen om särskilda projektpengar för att se hur man kan förbättra bl.a. samarbetet mellan huvudmännen. Vad det handlar om på detta område är ju att landstingen och kommunerna skall samverka på ett bättre sätt.
Herr talman! Det har nog trots allt skett en försämring. Man kan läsa sig till det och kan också när man är ute i landet höra att läkartillgången har minskat på vissa håll, t.ex. från tre läkare till en. Vad gäller Katz-rapporten är det inte explicit omvårdnad som man pekar på utan också på ren sjukvård. Man har undersökt 2 000 sjukhemspatienter. På den punkten har vi inte riktigt samma uppfattning. Jag är glad över projektpengarna, men jag tror inte att de problem som vi nu diskuterar löses med pengar. Jag tror att det mer handlar om policyn. Jag tycker därför att det är litet allvarligt att vi inte gemensamt skulle kunna komma fram till någon inriktning för kommunerna så att vi kan hjälpa dem med att lösa problemen. Vad gäller husläkarsystemet finner jag stöd i Socialstyrelsens utvärdering. Man säger där att husläkarsystemet kan medföra rätt stora svårigheter, inte minst för personalen på sjukhemmen, om den skall samverka med ett stort antal husläkare. Jag har själv en tänkbar lösning, som jag kanske kan få återkomma till senare.
Herr talman! Jag måste göra ytterligare ett inlägg, åtminstone för att My Persson skall få tillfälle att återkomma. Katz-rapporten, som åberopades i frågan, handlar inte om behovet av läkarinsatser, utan tar upp något helt annat. Man har utgått från det som kallas Katz ADL-index, som gäller ''activities of daily living''. Det är ju något annat. Det handlar om födointag, badning, på och avklädning o.d. För detta krävs inte läkarinsatser utan typiska omvårdnadsinsatser. Det är detta som har bedömts i rapporten från Göteborg. Man har där använt Katz ADL-index för att bedöma dessa behov. Jag vet inte om det i någon liten formulering i rapporten också sägs något om behov av rena läkarinsatser, men det är inte det som rapporten huvudsakligen handlar om. Herr talman! Efter detta får väl My Persson utveckla sina förslag beträffande husläkarna.
Herr talman! Jag ber att få återkomma till Katzrapporten. Vi kan kanske tillsammans studera den. Jag tycker att statsrådet låter litet uppgiven. För att komma med litet beröm vill jag säga att det skall hållas en hearing den 13 december om äldrevården, bl.a. med utgångspunkt i avgiftssättningen, vilket jag tycker är mycket bra. Mitt förslag är att man ger Socialstyrelsen i uppdrag att -- precis som man skulle utreda avgiftssättningen vid sjukhem och i äldreboende för att få den så rättvis som möjligt mellan kommunerna, varefter statsrådet skulle vidta åtgärder -- också utreda läkartillgången vid sjukhemmen och vad man kan göra för att avhjälpa eventuella brister. På detta sätt kan man få ett bra underlag. Ett sådant mandat har Socialstyrelsen inte haft vid utarbetandet av den årsrapport nr 2 om utvärderingen av ÄDEL-reformen som vi nu bl.a. diskuterar. Det vore i varje fall ett försök att konstruktivt göra någonting åt detta stora problem ute i landet.
Herr talman! Jag uppfattar nog Socialstyrelsens uppdrag att följa upp ÄDEL-reformen så att man är helt fri att framföra den typ av rekommendationer och synpunkter som My Persson talar om. Jag skall gärna diskutera med Socialstyrelsen att den kanske skall studera denna fråga särskilt, men jag tror att man tolkar sitt uppdrag så att man har detta mandat.
Herr talman! Att höra detta gör mig lycklig, men jag måste få återge något ur årsrapporten. I den framhålls att ÄDEL-reformen inte innebär att läkarresursen överfördes till ett kommunalt ansvar. I uppföljningen av ÄDEL-reformen ingår därför heller inte något särskilt arbete med fokus på läkarförsörjningen inom äldre och handikappomsorgen. Därefter kommer det som jag refererade förut, att man eftersom läkarinsatserna har stor betydelse för medicinsk säkerhet och kvalitet ändå kommenterar frågan. Man tar ett eget iniativ, men har inte formellt fått ett sådant uppdrag. Det skulle glädja mig mycket om man formellt skulle kunna ge ett sådant till Socialstyrelsen. Jag tror att det skulle hjälpa oss ett stycke på vägen. Det skulle inte bara hjälpa våra kommuner utan framför allt också många mycket gamla och sjuka människor.
Herr talman! Vi är helt överens om att gamla och sjuka människor skall få hjälp. Jag utgår från att Socialstyrelsen, som man hittills gjort, kommer att följa upp detta. Jag skall, som jag sagt, tala med Socialstyrelsen om detta och höra om den har förstått sitt uppdrag på något annat sätt.

Herr talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att möta de sociala behov som uppstår för hiv-drabbade familjer. Som frågeställaren påpekar har samhällets insatser för hiv-positiva i hög grad inriktats på den medicinska vården. Den Stockholmsstudie frågeställaren hänvisar till visar att många barn till hiv-smittade mödrar även har en svår social situation med bristande eller ingen kontakt med fäder och släkt. De har ofta flykting/invandrarbakgrund eller är barn till mödrar som missbrukar. Det finns här ett stort behov av sociala hjälpinsatser. Låt mig först konstatera att vi i Sverige har en gynnsam situation att arbeta utifrån när det gäller stödet till drabbade familjer. Vi har en välutbyggd hälso och sjukvård och socialtjänst. Vi har dessutom i ett tidigt skede satsat mycket resurser för att kunna vara steget före med en hög beredskap både allmänt och när det gäller individuella fall. Vi har därför lyckats bromsa utvecklingen bättre än vad vi kunde befara. Enligt min mening kan hiv-drabbade familjers och deras barns behov tillgodoses inom ramen för hälso och sjukvården och socialtjänsten. Det är i ett samarbete mellan dessa och frivilliga organisationer som Noaks Ark och Röda Korset som metoder för att möta familjers särskilda behov måste utvecklas. Detta sker redan i dag främst på initiativ av dem som länge arbetat med problematiken. När det sedan handlar om att söka, samla och sprida kunskap både inom och utom landet är det en uppgift främst för Folkhälsoinstitutet. I institutets arbete med hiv/aids-frågor är hivpositiva och deras anhöriga ett av fyra prioriterade områden. Folkhälsoinstitutet planerar ett aktivt samarbete med frivilliga organisationer för att utveckla stödet till drabbade familjer. Institutet samarbetar härvid också med skolan. Vidare kommer Folkhälsoinstitutet att ha kontakt med det europeiska forumet. Vi har således redan en övergripande verksamhet av den karaktär som frågeställaren efterlyser.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Vi vet ju att dessa behov tyvärr kommer att öka. Storstäderna har naturligtvis de största behoven, och för dem finns också en uppbyggd strategi. Min fråga till socialministern är: Hur går det på de mindre orterna, och hur kan man där lösa dessa problem? Jag ser det så att det behövs en kompetens och en policy. Detta är inte några enkla frågor, eftersom de spänner över ett mycket brett spektrum.
Herr talman! Jo, det är alldeles riktigt att hivsmittan framför allt har slagit till i de stora städerna. De dominerande problemen finns i Stockholm och i viss utsträckning i Göteborg och i Malmö. Det har därför varit naturligt att koncentrera en del av de centralt initierade resurserna på de stora städerna. Men det är självklart att i den utsträckning som hiv sprids utanför de stora städerna behövs det insatser också där. Låt mig bara få nämna att man i Stockholm just har bildat en central arbetsgrupp med representanter för sjukvården och socialtjänsten för att se hur man kan samverka och samordna resurser på detta område. Där finns sedan några år tillbaka också ett särskilt daghem för hiv-positiva barn. Det är ett exempel på socialtjänstens insatser på detta område.
Herr talman! Det är ju alldeles utmärkt och mycket positivt. Jag vill verkligen understryka att Folkhälsoinstitutet gör ett fantastiskt bra arbete och att det nu har tagit upp detta som ett prioriterat område. Men man behöver kanske också sprida ut arbetet något mera i landet för att få större kompetens och för att mera kunna se till helheten. Under många år har ju specialistvården i Sverige varit inriktad på medicinsk vård och teknik. Omsorg och helhetssyn har inte riktigt ansetts vara en specialitet. Jag tycker att detta är ett område som borde utvecklas så att man får en strategi, en policy för hela vårt land, genom vilken man kan möta behoven på detta område.
Herr talman! Den ambitionen finns med all säkerhet både hos Socialstyrelsen och hos Folkhälsoinstitutet, som utformar olika typer av material som man ställer till olika personalgruppers och andra intresserades förfogande. Ambitionen finns där. Sedan skall vi ha klart för oss att det särskilt på orter där det är ovanligt att hiv förekommer naturligtvis är svårt att utveckla någon specialistkompetens i egentlig mening. Men jag tror att de kan lära en hel del av de storstäder där vi har mer erfarenheter, framför allt Stockholm.
Herr talman! Mina sista frågor till socialministern i den här omgången blir: Hur ser socialministern på vad Sverige kan bidra med ur ett EG-perspektiv och hur vi kan ge och ta? Vi vet ju att det är många länder som har en otroligt stor problematik här, hur kan vi i Sverige hjälpa dem med den erfarenhet vi får?
Herr talman! Förmodligen genom att berätta hur vi har gjort. För några år sedan, när de första larmrapporterna kom, hade man anledning att känna en betydande pessimism inför framtiden. Många såg framför sig att den här epidemin skulle sprida sig i mycket, mycket större omfattning än som faktiskt har skett. Man får nog säga att de svenska insatserna har varit ganska framgångsrika. Det handlar om informationsinsatser och sjukvårdande insatser samt i viss mån om insatser från socialtjänst och naturligtvis från frivilliga organisationer. Det viktigaste vi kan göra tror jag är att delge dem våra egna erfarenheter.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig vad regeringen tänker göra för att det även för handikappade skall löna sig att arbeta. Bakgrunden till frågan är vissa uppgifter som rör den s.k. Utvecklingsstörda m.fl. personer har för närvarande rätt till daglig verksamhet genom omsorgslagen . Sådan verksamhet tillhandahålls främst genom särskilt anordnad dagcenterverksamhet. Men den dagliga verksamheten har under senare år utvecklats och ofta kompletterats med utflyttad verksamhet, där grupper av deltagare utför uppgifter i arbetslivet hos olika arbetsgivare. Huvudmännen för verksamheten, som regel landstingen, utger viss ersättning till den som deltar i daglig verksamhet, s.k. habiliteringsersättning. Syftet med habiliteringsersättningen är att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Nivån på ersättningen bestäms av landstingen själva. 1994. Av statsfinansiella skäl omfattas dock endast omsorgslagens nuvarande personkrets av rätten till daglig verksamhet. Som jag framhöll i propositionen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förordar jag att huvudmännen ger habiliteringsersättning även efter den nya lagens ikraftträdande. Jag vill dock framhålla att daglig verksamhet inte skall uppfattas som en anställningsform. Det är inte frågan om avlönat arbete, och syftet är inte heller att producera varor och tjänster. Därför skall inte den ersättning som den enskilde erhåller betraktas som lön utan just som habiliteringsersättning. Däremot kan den dagliga verksamheten vara en viktig förberedelse för ett förvärvsarbete. Att ha ett arbete är av mycket stor betydelse för alla människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Därför är det naturligtvis mycket viktigt att vidta alla tänkbara åtgärder för att funktionshindrade personer skall kunna komma ut i arbetslivet. Arbetsmarknadsverket har i dag också en bred uppsättning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder till sitt förfogande. Många av dem är helt förbehållna sökande med funktionshinder. Bland dessa kan nämnas t.ex. anställning med lönebidrag, anställning inom Samhall och andra stödformer. I anslutning till verket finns arbetsmarknadsinstitut för yrkesinriktad rehabilitering med specifik inriktning på funktionshindrade personer. Det är viktigt att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för funktionshindrade fortsätter att utvecklas. När en funktionshindrad person får förvärvsarbete, genom någon stödform eller på annat sätt, är det en självklarhet att han eller hon skall ha lön på samma villkor som andra. Jag vill slutligen poängtera att det är angeläget att arbetsgivare engagerar sig i att ge arbete åt personer med funktionshinder. Här kan Svenska McDonald's AB vara ett bra exempel. De har en plan att anställa 2--3 personer med funktionshinder vid varje McDonald's restaurang i Sverige med början vid ca 10--15 restauranger hösten 1994.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga och konstatera att de insatser Arbetsmarknadsverket och enskilda arbetsgivare gör är mycket bra. De exemplen är viktiga. Jag vill först börja med att fråga socialministern: Hur tänker regeringen lyfta fram exemplet McDonald's för att visa hur man kan gå före? Men, som socialministern är väl medveten om, är det ett fåtal personer med funktionshinder och framför allt med förståndshandikapp som har möjlighet att få ett avlönat arbete. Jag är väl medveten om att det är daglig verksamhet vid dagcenter som är den sysselsättningsform som de flesta förståndshandikappade har möjlighet att få. Det är självfallet bra att det finns en lag som ger rätt till detta. Den inriktning som man har på många ställen är dessutom mycket bra. Det finns möjlighet till varierat arbete. Av den förståndshandikappade själv uppfattas dock denna sysselsättning som arbete. Han eller hon har inte möjlighet att få något annat. Detta blir den här personens arbete. Man uppfattar alltså bidraget som lön. I Stockholms läns landsting har man precis fattat beslut om att avgiften för lunchen, som ligger på 38 kr, är densamma som bidraget som betalas ut för varje dag. Detta uppfattas naturligtvis av många förståndshandikappade som att det inte lönar sig att arbeta.
Herr talman! Den sisnämnda känslan är lätt att förstå. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att habiliteringsersättningen och det man tar ut för maten råkar vara samma belopp. Jag kan väl förstå den känslan. Jag tycker dock att det är viktigt att göra skillnad mellan habiliteringsersättning och lön för utfört arbete. Jag tycker att ambitionen skall vara att få ut fler och fler personer med olika former av handikapp, även utvecklingsstörda, på det jag skulle vilja kalla riktiga jobb, alltså ute i företag. Jag tycker att initiativet från McDonald's är mycket intressant i sammanhanget. Bakgrunden är att McDonald's i USA sedan flera år tillbaka har en policy att på varje restaurang ha minst två personer anställda som är funktionshindrade på något sätt. Jag var i USA förra hösten och besökte McDonald's och diskuterade det här. De fick berätta om sina erfarenheter. När jag kom hem tog jag kontakt med McDonald's i Sverige och undrade om det inte kunde vara en god idé att de gjorde som sina amerikanska storebröder. Det är alltså nu på gång, vilket jag ser mycket positivt på. Men det räcker naturligtvis inte att McDonald's gör detta. Vi måste få fler företag att ställa upp på det sätt som McDonald's gör. Jag har varit i kontakt med bl.a. Svenska arbetsgivareföreningen för att diskutera om vi tillsammans skulle kunna gå ut och försöka övertyga företag om att göra liknande insatser. Det finns i varje fall ett positivt intresse från arbetsgivarna för detta. Jag hoppas att det skall materialiseras så småningom i någon form av rekommendation eller information till företagare runt om i Sverige. Det blir naturligtvis också lättare när man kan se de konkreta resultaten av McDonald's-satsningen. Den första restaurangen i Sverige, i Sundsvall, har anställt två utvecklingsstörda nu. Så projektet är på gång, inte bara på papperet, utan också i verkligheten. Det kommer att vara en god förebild när vi skall försöka övertyga fler arbetsgivare att ställa upp.
Herr talman! Jag tycker som sagt att exemplet är mycket gott. Jag hoppas att socialministern i sina strävanden med Arbetsgivareföreningen fortsätter att ta fram den möjligheten, att visa på att detta inte är omöjligt, som många arbetsgivare föreställer sig. Jag anser naturligtvis också att det är viktigt att fortsätta arbetet med att överlag se till att förståndshandikappade kan få riktiga jobb. Men tillbaka till frågan om de förståndshandikappade i Stockholms län. Jag undrar om socialministern har varit i kontakt med någon av dem som omfattas av det här beslutet. Jag blev på ett tidigt stadium i höstas uppvaktad av en person från ett dagcenter i Stockholm som hade oerhört svårt att förstå detta, som kände mycket liten motivation att fortsätta arbetet och uppfattade detta som en klar nedvärdering. Jag är på det klara med att det inte handlar om det. Men vi måste trots allt ta de förståndshandikappades egna uppfattningar på allvar. Jag undrar därför om Bengt Westerberg själv har varit i kontakt med några ledamöter i Stockholms läns landsting och kunnat prata igenom den här frågan och förhoppningsvis kunnat få någon förändring till stånd.
Herr talman! Nej, jag har inte haft några sådana direkta kontakter. Jag känner till detta från brev och på andra sätt. Jag har inte diskuterat det direkt med de förståndshandikappade. Regeringen kan inte gå in och påverka detta. Det är landstinget som har att fatta de här besluten. Vi kan ha åsikter om det som jag kan framföra till partivänner och andra i Stockholms läns landsting, men det är en landstingskommunal fråga. Vi har inga planer på att regeringen skall gå in och reglera detta.

Herr talman! Kent Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att inte ''dubbla'' Kent Olsson har ställt frågan mot bakgrund av att en förälder som arbetar kan ta ut föräldrapenning under semestern för vård av barn. Detta innebär att föräldern under denna tid har både semesterlön och föräldrapenning. Det kan enligt Kent Olsson inte vara meningen med lagen att dubbel ersättning skall utgå för att vara hemma med sina barn. Låt mig först säga att jag delar frågeställarens uppfattning att det är otillfredsställande att föräldraförsäkringen medger ett överutnyttjande i vissa fall. Den nu beskrivna situationen är exempel på sådant överutnyttjande. Bl.a. i syfte att belysa olika situationer, där en förälders uttag av föräldrapenning mer styrs av önskemålet att ge familjen en inkomstförstärkning än av att ta del i vården av barnet, har en arbetsgrupp inom Socialdepartementet fått i uppdrag att göra en översyn av vissa frågor inom föräldraförsäkringen. I arbetsgruppens direktiv anges att det företrädesvis rör sig om uttag av föräldrapenning under tid då föräldern ändå skulle vara ledig från sitt förvärvsarbete. Som exempel nämns den situationen att den av föräldrarna som har högst inkomst tar ut föräldrapenning under veckosluten, medan den andra föräldern utnyttjar föräldrapenningen under veckans övriga dagar. Om förstnämnda förälder tar ut en fjärdedels föräldrapenning på fredag eftermiddag kan han eller hon få hel föräldrapenning under lördag och söndag. Ett annat exempel som nämns är då ena föräldern har semester med semesterlön och samtidigt uppbär föräldrapenning från försäkringen. Enligt direktiven skall arbetsgruppen bedöma omfattningen av dessa former för uttag av föräldrapenning och lämna förslag till sådana ändringar som motverkar att föräldraförsäkringen utnyttjas på sätt som nämnts. Förslagen skall redovisas under januari 1994. I övrigt skall arbetsgruppen lämna förslag till vissa förbättringar inom den tillfälliga föräldrapenningen. Slutligen kan jag nämna att samma arbetsgrupp i en delrapport har redovisat två metoder att öka fädernas uttag av föräldrapenning. Den ena metoden går i debatten under benämningen
Herr talman! Låt mig först tacka socialministern för svaret. Det är tillfredsställande att socialministern och jag har samma uppfattning i det här fallet. Jag ser svaret på min fråga som mycket positivt. Det är många som har reagerat på att de här möjligheterna till överuttag finns. Det gäller både det sätt som jag nämner och det som socialministern tog upp i svaret, dvs. under helgerna. När kan vi förvänta oss en förändring av detta? När kan vi förvänta oss en proposition? Man har vetat om de här problemen under en längre tid. Då borde en förändring ha kunnat komma till stånd tidigare. Det är inte bra när vi ger möjligheter för människor att utnyttja ett system där vi vet om att det finns brister. Systemet ger ju en bra möjlighet för människor att vara tillsammans med sina barn, framför allt för papporna. Det är fel att det är möjligt att utnyttja systemet på det här viset. Socialministern och jag har litet olika uppfattningar kring detta med ''pappamånad'', men det är viktigt att man inte tar ut ledigheten på grund av ekonomiska skäl. När kan vi förvänta oss att det kommer en proposition som ändrar dessa förhållanden?
Herr talman! Jag kan inte svara på det i dag. Den här gruppen skall vara klar under januari månad. Sedan kommer vi att arbeta så snabbt som möjligt. Jag skulle gissa att det kommer att krävas åtminstone någon form av remissförfarande innan vi kan återkomma till riksdagen med förslag. I bästa fall kan det ske under våren, men jag kan inte garantera detta i dag.
Herr talman! Jag tycker att det låter positivt om jag får stryka ''i bästa fall''. Jag tycker att det bör vara en målsättning att få en sådan förändring åtminstone till den 1 juli nästa år. Socialministern är ju ändå medveten om de två exempel som är framtagna. Det finns möjligheter att utnyttja lagen på fel sätt. Det är i och för sig bra med remissförfarande, men det innebär ju att det ges möjligheter att fortsätta att utnyttja systemet under den långa tid som kommer att gå, om det inte kommer någon proposition till våren. Jag hoppas verkligen att det kommer en proposition då. De två exempel som nämnts är ju så klara. Detta borde gå att förändra relativt snabbt.
Herr talman! Det är möjligt att exemplen är klara. Det är vi säkert överens om. Men vi har ännu inte sett vilka möjligheter det finns att gå in och begränsa missbruket. Det kan komma att kräva en sådan reglering att det är nödvändigt att inhämta synpunkter och ge en rimlig remisstid för detta. Frågan har uppmärksammats tidigare, precis som frågeställaren säger, men man har hittills inte kunnat hitta något sätt att lagligt komma förbi det här missbruket. Jag kan inte garantera att vi kommer att hitta lösningar på problemet. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att lämna sådana förslag. Jag hoppas att vi skall kunna lösa frågan så snabbt som möjligt.
Herr talman! Jag uppfattar socialministerns svar som positivt. Jag hoppas verkligen att man kan lösa detta på ett tekniskt bra sätt. Det är viktigt att det inte utgår signaler att man skall ta ledigt för att tjäna pengar. Man skall ta ledigt för att man vill vara tillsammans med sina barn. Jag hoppas verkligen att vi får en proposition att ta ställning till under vårriksdagen. Jag ser svaret som mycket positivt.

Herr talman! Bo G Jenevall har frågat mig varför Socialstyrelsen fått så lång tid på sig att utreda de bostadslösas situation i Sverige. Som framgår av socialutskottets betänkande, som åberopas i frågan, kräver uppdraget ett omfattande arbete. Enligt uppdraget skall Socialstyrelsen göra en riksomfattande kartläggning av omfattningen av bostadslösheten och de bostadslösas situation. Styrelsen skall även analysera de bakomliggande orsakerna samt göra en inventering av socialtjänstens och frivilliga organisationers erbjudanden av olika boendeformer och andra stöd och vårdinsatser. Vidare skall analyseras behovet av åtgärder för en mer långsiktig lösning av problemet. För närvarande genomförs en inventering av vilka insatser som socialtjänsten och frivilliga organisationer erbjuder de bostadslösa. Jag anser att den tid som beräknats för uppdraget är skälig.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Detta är uppenbarligen en fråga som har funnits i riksdagen under väldigt många år, säkert lika många år som uteliggarna har funnits i vårt samhälle. Deras antal har ju tyvärr bara ökat. I socialutskottets betänkande nr 5 står ett enigt utskott bakom två enskilda motioner, vilket kanske är ganska ovanligt. Man hänvisar till bl.a. ett betänkande från 1989 92 finns det också en text av liknande slag. Jag citerar en kort text som har en viss pejling på den nuvarande regeringen: ''Utskottet noterade i sammanhanget att den nya regeringen i regeringsförklaringen uttalat att bostadspolitiken skall inriktas på alla skall ha en möjlighet till en bra bostad till rimligt pris.'' I den motion som bl.a. jag har väckt -- och som är en del av grunden för beslutet från socialutskottet -- föreslog jag att man skulle tillsätta en arbetsgrupp för att titta på ett något annorlunda sätt att lösa de akuta problemen. Jag föreslog bl.a. att man skulle köpa in ett skrotat passagerarfartyg. Med mycket enkla metoder skulle man kunna skapa en betydligt bättre situation speciellt för uteliggarna. Många av dem kommer ju från en miljö som liknar den som man skulle erhålla där. Jag vet att många frivilliga organisationer av olika slag gärna skulle hjälpa till. Jag vänder mig emot att det kommer att gå ungefär två år från det att motionen väcktes i januari 1992 till dess att utredningen är klar.
Herr talman! Vi fick skrivelsen från riksdagen hösten 1992, och det här uppdraget gavs i början av 1993. Tiden från det att riksdagen tillskrev regeringen till det att regeringen reagerade var alltså betydligt kortare än två år. Den bedömning vi gjorde i mars 1993 när uppdraget gavs var att det skulle krävas drygt ett år -- ett och ett halvt år ungefär -- för att utföra uppdraget. Man kan ju konstatera att redan den inventering som det talades om krävde ganska lång tid, och det är ungefär så långt man har kommit nu, alltså vid årsskiftet 1993/94. Man har genomfört inventeringen av hur omfattande bostadslösheten är, och nu återstår ändå ett par viktiga utredningsuppdrag. Jag tror alltså att tiden för Socialstyrelsens del är ganska väl avvägd. Bo G Jenevall sade att antalet uteliggare har ökat, men det är väl inte riktigt korrekt. I den inventering som har gjorts pekar man på att det finns ungefär tusen uteliggare i Sverige. Det är siffror som stämmer ganska väl med den situation vi hade för tio år sedan, då man gjorde en sådan här inventering. Det har hittills inte gjorts några inventeringar av samma omfattning, men i Stockholm, där man har en ganska hygglig bild av situationen, stämmer det att antalet uteliggare i dag är ungefär lika stort som det var i början på 1980 Dess värre handlar det inte heller bara om att bjuda ut bostäder till den här gruppen människor, utan de har ganska omfattande sociala problem, 70 --75 % av dem har besvärande missbruksproblem. Jag jobbade själv med sådana här frågor i Stockholms kommun på 60-talet, så jag vet av egen erfarenhet att det ibland inte räcker med att erbjuda bra bostäder. En del av dessa människor är inte beredda att acceptera det ordnade liv som det innebär att ha en egen bostad. Det krävs alltså mer omfattande insatser. Självfallet delar jag ändå den uppfattning som kommer till uttryck i socialutskottets utlåtande, att det här inte är en värdig situation för de här människorna. Vi skall göra allt vi kan för att försöka få in dem i mer värdiga och normala levnadsförhållanden.
Herr talman! Jag instämmer i mycket av det socialministern säger, och jag vet att det också finns ett engagemang. Men det händer tyvärr ingenting. Det krävs tid för att utreda saker och ting, det är jag medveten om, men jag menar att man skulle kunna ta litet annorlunda grepp vid sidan av detta utredande. Det är nämligen ett dåligt natthärbärge för de uteliggande, inte minst i den här årstiden, att ha en utredning till huvudkudde. Vi har dessutom för närvarande en arbetsmarknadssituation som gör att vi skulle kunna utnyttja resurserna hos väldigt många arbetslösa människor, som säkert gärna inom ramen för ALU eller liknande skulle ställa upp och ge uteliggarna en drägligare tillvaro. Socialministern talade om uteliggarnas miljö och vilken miljö dessa personer kan tänka sig.

Herr talman! Jag tycker inte att det är riktigt att säga att ingenting händer, eftersom det faktiskt görs betydande insatser på den nivå där de här frågorna hanteras, nämligen den kommunala nivån. Här i Stockholm t.ex., där jag själv har bedrivit en del fältstudier, görs det mycket betydande insatser av både kommunen och frivilliga organisationer, framför allt Frälsningsarmén och Stadsmissionen. När jag under förra vintern var ute på en fältstudie och åkte runt och tittade, fanns det, trots att det var ruskigt väder ute, ett ganska betydande utbud av platser i olika natthärbärgen. Det var alltså inte huvudproblemet vid den tidpunkten. Under helt andra tider, när bostadssituationen och även arbetsmarknadssituationen har varit bättre, har man likväl haft problem med uteliggarna. Sanningen är väl att vi ibland är litet maktlösa inför detta problem. Vi vet inte riktigt hur vi skall göra för att erbjuda de här människorna ett som vi tycker bättre liv än det de har nu.
Herr talman! Det ligger mycket i det socialministern säger, men varför inte för en gångs skull ta ett annorlunda grepp? Vad jag begärde var att vi skulle tillsätta en liten arbetsgrupp, några människor som kunde titta litet närmare på om inte det här förslaget ändå skulle kunna vara ett litet bidrag i rätt riktning. Skulle inte socialministern kunna gå oss till mötes och ordna med en liten sidoutredning i all enkelhet? Jag ställer mig frivilligt till förfogande att delta i en sådan.
Herr talman! Det är inte fråga om någon ovilja från min sida, utan det är ju så att vi har en viss arbetsfördelning här i samhället, och det är kommunerna som svarar för de konkreta insatserna inom ramen för socialtjänsten. Jag föreslår att Bo G Jenevall tar kontakt med Stockholms kommun och diskuterar med dem om det som ett komplement till de natthärbärgen som finns skulle kunna vara ett bra alternativ att pröva en båt, eller om det kanske skulle kunna vara ett komplement till andra former av bostäder som erbjuds den här kategorin av människor. Det är ändå på den nivån den här frågan hör hemma. Vi hamnar i en väldigt besvärlig situation om vi från statsmakternas sida skall gå in och pröva den här typen av alternativ, som så uppenbart hör hemma på den kommunala nivån. Som sagt: Ta gärna kontakt med dem som jobbar med frågorna i Stockholm. De skulle säkert uppskatta tips på hur man kan lösa de här problemen.
Herr talman! Jag skall verkligen göra det, och jag hoppas att jag också gör det med socialministerns goda minne och att vi, om vi får anledning att komma tillbaka i frågan, också kan påräkna ett stöd för de här stackars människorna.

Herr talman! Bo G Jenevall har frågat statsministern varför regeringen hemligstämplat IMF-rapporten och på vilka grunder. Frågan har överlämnats till mig. Frågeställaren hänvisar till en rapport som skrivits som underlag för en intern diskussion i IMF:s exekutivstyrelse den 27 augusti i år rörande den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Efter att delar av rapporten refererats i massmedia, inkom till regeringen en framställning från en enskild om att få ta del av rapporten. Regeringen beslöt den 2 ''Rapporten innehåller uppgifter som rör en mellanfolklig organisation. För sådana uppgifter gäller sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att detta stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet. Rapporten innehåller uppgifter vilka omfattas av sekretess enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen. Regeringen avslår framställningen.'' Det var på dessa grunder som rapporten hemligstämplades, och Bo G Jenevalls fråga är därmed egentligen besvarad. Men låt mig ta tillfället i akt att sätta in rapporten i sitt sammanhang och samtidigt förklara inriktningen av IMF:s verksamhet på detta område. För det första bör det framhållas att rapporten om Sverige inte på något sätt var speciell eller extraordinär. IMF skriver regelbundet -- minst en gång om året -- liknande studier för vart och ett av sina 176 medlemsländer. Inte heller var det någon unik företeelse att rapporten hemligstämplades. Tvärtom är så gott som alla dokument som IMF ger ut konfidentiella. Sekretessen är naturligtvis inget självändamål utan är en direkt konsekvens av den verksamhet som IMF bedriver. En grundläggande uppgift för IMF är att bedöma medlemsländernas ekonomiska politik och utveckling. Genom analys och diskussion skall medlemsländerna övertygas att föra en ekonomisk politik som både gynnar det egna landet och världsekonomin som helhet. Det ligger i sakens natur att den dialog som då förs blir öppnare och rakare om den sker under förtroliga former. För att åstadkomma en sådan förtroendefull dialog har en praxis etablerats, där alla medlemsländer behandlar IMF-dokumenten som konfidentiella. Medlemmarna skall kunna lita på att den information som man lämnar till IMF inte förs vidare. När läckor uppstår skadas därför inte bara det enskilda landet utan också förtroendet för IMF som organisation. Som ett relativt litet och öppet land i en världsekonomi som alltmer präglas av ömsesidigt beroende, har Sverige mycket att vinna på att IMF kan fullgöra sin roll på ett effektivt sätt. Jag beklagar därför att vissa delar av rapporten om Sverige refererats i massmedia.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, som var ovanligt fylligt. Jag ser -- kanske felaktigt -- vissa likheter mellan de OECD-rapporter som vi kontinuerligt får ta del av och denna rapport. Jag vet egentligen inte vad det är som skiljer IMF:s rapporter i det avseendet. Borde ändå inte finansutskottet ha tillgång till den här rapporten? Finansutskottet lyder ju dessutom under särskilda sekretessbestämmelser och har ju också ett särskilt uppdrag att från riksdagens sida hjälpa till att svara för Sveriges ekonomi. En annan fråga är: Skapar inte den här hemligstämplingen i sig underlag för vissa spekulationer? Drivet till sin ytterlighet innebär ju detta att vi, om finansministern och riksdagen skulle misslyckas med att reda ut våra ekonomiska problem, faktiskt kan hamna under IMF:s förmyndarskap.
Herr talman! Jag tycker nog att den liknelse Bo G Jenevall gör mellan den här rapporten och OECD rapporten är litet missvisande. Jag tycker faktiskt att man kan se båda de här typerna av rapporter som komplement till varandra, snarare än likadana. Det ligger en poäng i att OECD:s rapporter kan spridas vitt och brett och läsas av många. Men det ligger också en poäng i att Valutafonden i sina rapporter kan ägna sig åt argumentation som kanske inte skulle finnas med i en publicerad utgåva. Jag tycker att det är värdefullt att dessa båda typer av organisationer har olika praxis när det gäller publicering av rapporter. På frågan om finansutskottet skall få ta del av rapporten vill jag svara att representanter för alla de 176 medlemsländerna, när de är här i samband med IMF:s regelbundna möten, träffar ett antal olika debattörer, politiker och intressenter i den svenska ekonomiska debatten. Jag är ganska säker på att de också träffar en del personer som också sitter i finansutskottet. Men att ge hela underlaget till finansutskottet skulle inte stämma överens med den praxis som man har utarbetat och utvecklat i det mycket förtroendefulla samarbete som krävs för att Valutafonden skall kunna fullgöra den uppgift som både Sverige och andra länder tjänar på att man fullgör.
Herr talman! Som finansministern vet har jag suttit i finansutskottet i ett par år. Under den tiden hade vi inte möjlighet till några kontakter med IMF. Jag har ingen anledning att betvivla det som sägs här, men jag ifrågasätter om det inte redan är många personer utanför Sveriges land som får del av dessa uppgifter och att de på så vis får en spridning. Jag har i alla fall i olika sammanhang fått det intrycket.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt första svar är det praxis bland medlemsländerna i IMF att hemligstämpla rapporterna. Det innebär att även andra länders rapporter som vi kan komma och studera skulle bli hemligstämplade. Även om en rapport om Sverige skulle finnas i något annat land, eller en rapport om något annat land i Sverige, tillämpar vi samma praxis. Det tycker jag också är ett gott skäl till att ha kvar hemligstämpeln. Den är till för att man skall kunna utbyta åsikter utan att riskera att de missbrukas eller hamnar i orätta händer. Jag tycker att det är ett värdefullt komplement till de konstruktiva och publika ekonomisk-politiska diskussioner som förs med andra internationella organisationer och med en lång rad både ekonomer och politiker i det sedvanliga svenska etablissemanget.
Herr talman! Jag är nöjd med det men jag vill be finansministern att till nästa gång överväga om inte finansutskottet ändå borde få ta del av nästa rapport.
Herr talman! Jag kommer att göra Bo G Jenevall besviken. Jag har inte för avsikt att bryta den etablerade praxis som är utvecklad.

Fru talman! Familjerådgivning är en verksamhet som har till uppgift att genom samtal hjälpa människor att bearbeta samlevnadsproblem. Familjerådgivningen är också en utåtriktad verksamhet som förmedlar kunskap och sprider information om samlevnad. Samtliga partier i riksdagen är överens om att familjerådgivningen har en väsentlig betydelse när det gäller att ge stöd till människor som behöver bearbeta sina relationsproblem. Det är angeläget att den verksamheten får fortleva och att den garanteras. I dag drivs familjerådgivningen till allra största delen av landstingen. Men det är tyvärr inte alltid tillfredsställande. I t.ex. Norrland saknas möjlighet till familjerådgivning, och i vissa delar av landet är väntetiderna till rådgivningen mycket långa. Regeringen föreslår därför ett enhetligt huvudmannaskap och framhåller att rådgivningen ligger nära och i anknytning till kommunernas verksamhet varför denna verksamhet skall föras över från landstingen till kommunerna. Det instämmer utskottet i. Det finns i detta inget hinder att den faktiska verksamheten ligger kvar hos landstingen eller sköts av lämpliga privata rådgivare. Vad gäller avgifter för rådgivningen är den i dag kostnadsfri för klienten. Men regeringen framhåller att familjerådgivningen torde utgöra en sådan socialtjänst som kommunerna har möjlighet att ta ut avgift för. Också det instämmer utskottet i. Vi anser att kommunerna bör ges möjlighet att ta ut skäliga avgifter. Detta kan möjliggöras genom att begreppet familjerådgivning läggs till i uppräkningen över de tjänster för vilka kommunen har rätt att ta ut avgifter. Denna ändring skall ske 35 § 1 st i socialtjänstlagen. Utskottet föreslår därför att riksdagen antar det av utskottet i bil. 2 framlagda förslag till ändring i socialtjänstlagen. Fru talman! På en punkt skiljer vi i de borgerliga partierna oss åt från majoriteten. Det gäller frågan om sekretess. Sekretesslagens bestämmelser omfattar också familjerådgivare. Sekretess gäller enligt 1 kap. 6 § sekretesslagen för uppdragsgivare som har hand om uppgiften i kommunen. För anställda i privata företag som enligt avtal med kommunen kan komma att bedriva familjerådgivning är tystnadsplikten begränsad till uppgifter om den enskildes personliga förhållanden. Inom den kommunalt bedrivna familjerådgivningen är även uppgiften om någon vänt sig dit sekretesskyddad. Tystnadsplikten är alltså inte riktigt lika långtgående för privata företag som enligt avtal med kommunen tar hand om familjerådgivningen. Men denna skillnad är inte större än att frågan om enhetliga sekretess och tystnadspliktsregler utan större olägenheter kan anstå i avvaktan på ytterligare överväganden.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

Fru talman! Familjerådgivningen är en synnerligen viktig verksamhet som har fungerat i närmare 50 år. Den har på många sätt kunnat hjälpa familjer till att antingen återförenas och fungera ihop eller, vilket inte är mindre viktigt, genom att se till att båda föräldrar efter en skilsmässa ändå kan fungera ihop såsom föräldrar och sköta sina angelägenheter med gemensamma barn. Familjerådgivningen fyller en oerhört viktig funktion. Det har varit en brist att den inte varit lagreglerad och att det inte har funnits ett krav på kommuner att ha familjerådgivning. Man har under flera års tid utrett verksamheten. Det är därför mycket bra att vi äntligen kan komma till ett beslut om att familjerådgivning är en kommunal uppgift och att den bör finnas i hela landet. Fru talman! Vi vet att det på många håll inte har varit möjligt att ge denna service till de invånare som bor i en viss kommun. Det har inte varit möjligt att bygga ut verksamheten på ett sätt som definitivt behövts. Man har på vissa håll infört ett avgiftssystem och på detta sätt tagit bort köer och minskat underlaget fast behovet har kvarstått. Det är därför bra att socialutskottet i stort sett är enhälligt i betänkandet och nu yrkar bifall till propositionen om familjerådgivning. Men det som är mindre bra är den punkt där majoriteten och oppositionen skiljer sig åt. Det gäller sekretesslagstiftningen. Jag har oerhört svårt att förstå varför majoriteten, i detta fall representerad av Maud Ekendahl, inte har ansett att verksamheten hos privata rådgivare skulle lyda under samma sekretessregler som den som finns under landsting och kommuner. Jag har mycket svårt att förstå varför regeringspartierna inte anser att detta är lika väsentligt och att man inte såsom vi i oppositionen vill driva kravet att så snart som möjligt få fram samma regler för privata rådgivare. Jag yrkar därför bifall till majoritetens skrivning på denna punkt. Jag vill också nämna betydelsen av en utvidgad plan för familjerådgivningen för att se till att det finns täckning i hela landet och att man kan arbeta på ett bra sätt. Till slut, fru talman, vill jag ta upp frågan om avgifterna inom familjerådgivningen. Beklagligtvis har man ju varit tvungen att på vissa håll ta ut avgifter på grund av ökade kostnader totalt sett. Naturligtvis hade det varit önskvärt att hela familjerådgivningen hade varit avgiftsfri, så att inte människor som kanske redan har en svår familjesituation och dessutom ekonomiska problem i det läget avstår från familjerådgivning på grund av avgiften. Med tanke på den situation vi befinner oss i anser jag ändå att kommunerna skall kunna ta ut avgift. I det läget bör man emellertid ändå införa ett högkostnadsskydd. Det finns också förslag på ett sådant, och jag yrkar bifall till det förslaget. Vi från Vänsterpartiet välkomnar förslaget. Vi vill ha en lagreglering av familjerådgivningen, men vi anser att staten egentligen samtidigt borde skicka med pengar för den här verksamheten. Vi vet nämligen att kommunerna, som i dag har ett svårt ekonomiskt läge, kommer att ha svårt att se till att familjerådgivningen byggs ut där den saknas utan att man därmed måste göra avkall på andra, kanske angelägna verksamheter. Fru talman! Jag vill slutligen yrka bifall till utskottsmajoritetens skrivning i det här betänkandet men också till min meningsyttring, som avser hemställanspunkten under mom. 6 och 8

Fru talman! Eva Zetterberg frågar mig varför vi inte vill göra ett tillkännagivande vad gäller sekretesslagstiftningen. Jag tycker att det är så enkelt. Både regeringen i propositionen och vi från de borgerliga partierna i betänkandet säger att vi är medvetna om att det inte stämmer överens fullt ut. Men den här lagen skall ju inte träda i kraft förrän den 1 januari 1995. Vi tycker därför att det är onödigt att gå ut med ett tillkännagivande till regeringen, eftersom vi är medvetna om saken och frågan kommer att hinna lösas innan lagen är användbar i kommunerna. Jag vet också att Eva Zetterberg önskar en plan vad gäller utbyggnaden av familjerådgivningen. På s. 11 i vårt betänkande har vi tagit upp det som också sägs i propositionen, nämligen att detta skall ligga på Socialstyrelsen. Man finner att det är väldigt angeläget att Socialstyrelsen, tillsammans med Svenska kommunförbundet, nu hjälper kommunerna att bygga upp den här verksamheten. Det är alltså inte en uppgift som bara skall slängas ut till kommunerna, utan man skall verkligen följa upp arbetet och vara ett stöd åt kommunerna. Därför anser vi att det är rätt att ansvaret ligger hos
Fru talman! Jag skall bara kommentera den första frågan som Maud Ekendahl tar upp, nämligen att vi borde nöja oss med propositionen och att vi inte behöver skriva något mer om sekretesslagstiftningen. Men, Maud Ekendahl, vi är rätt många i den här församlingen som börjar få erfarenhet av med vilken brådska regeringen gör saker och ting, utan att åtgärderna är ordentligt underbyggda. Det finns alltså en väl befogad rädsla för att ingenting kommer att hända om vi inte i betänkandet klart och tydligt säger ut att detta skall ske skyndsamt, om vi inte gör ett tillkännagivande om att vi förväntar oss att något skall ske mycket snabbt. Jag är därför oerhört angelägen om att i god tid avisera att det här måste komma och att det inte skall komma sent på hösten 1994, inför ikraftträdandet i januari 1995. Det bör i stället komma så snart som möjligt, någon gång tidigt på våren 1994.
Fru talman! Vi vet ju inte när det kommer. Vi skiljer ju oss åt i att vi inte som Eva Zetterberg kan säga att det skall komma precis på våren 1994. Det kan komma litet senare, kanske framåt höstkanten. Vad som är viktigt är att lagen kommer att träda i kraft den 1 januari 1995, och då skall de här frågorna vara lösta.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Maud Ekendahl och den borgerliga utskottsmajoriteten i den här frågan uppenbarligen inte är lika angelägna som vi på oppositionssidan.

Fru talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till ett förändrat huvudmannaskap för familjerådgivningen. Bakgrunden till regeringens proposition är ett riksdagsbeslut från hösten 1990. Med anledning av två motioner, en socialdemokratisk och en från Vänsterpartiet, konstaterade ett enhälligt socialutskott att familjerådgivningen är viktig och att regeringen skyndsamt bör ta upp frågan hur verksamheten skall tryggas. Det blev också riksdagens beslut. Regeringen föreslår i sin proposition att kommunerna, genom en ändring i socialtjänstlagen, åläggs en skyldighet att sörja för att de som så önskar får tillgång till familjerådgivning. Utskottet tillstyrker propositionen med undantag för några mindre förändringar. 35 § i socialtjänstlagen ändras, så att det klart framgår att kommunerna får ta ut avgifter för familjerådgivningen. Avgifterna får dock inte ligga på en sådan nivå att någon därför avhåller sig från att vända sig till familjerådgivningen. Utskottet förordar också, genom ett tillkännagivande, att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om enhetliga sekretess och tystnadspliktsbestämmelser för den kommunalt bedrivna familjerådgivningen och den familjerådgivning som bedrivs av annan enligt avtal med kommunen. Som vi hörde alldeles nyss har kravet om ett tillkännagivande märkligt nog inte mött någon förståelse hos moderater, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater i utskottet. De har reserverat sig på den här punkten, med motiveringen att frågan utan större olägenhet kan anstå i avvaktan på ytterligare överväganden. I samband med att regeringen hösten 1991 lade fram propositionen om valfrihet i barnomsorgen påpekade vi socialdemokrater behovet av enhetliga sekretess och rättssäkerhetsbestämmelser när kommunen lämnar över verksamhet till annan huvudman. Vi upprepade de kraven när regeringen hösten 1992 lade fram propositionen om ökad konkurrens i kommunal verksamhet. Det kravet framfördes även av Lagrådet i dess remissvar. Vår inställning i de här frågorna är klar. För att garantera god vård och behandling i den verksamhet som läggs ut på skilda entreprenörer måste kvalitetskraven läggas fast. Rättssäkerheten måste tryggas. Det gäller regler för sekretess och lika behandling samt möjlighet till insyn och kvalitetsbedömning av verksamheten. Risken är annars att samma verksamhet ur sekretessynpunkt kan komma att behandlas olika beroende på om den bedrivs i offentlig eller enskild regi. Fru talman! När det gäller familjerådgivningsverksamheten är ett fullgott sekretesskydd av utomordentligt stort värde för den enskilde. De personer som vänder sig till familjerådgivningen skall kunna lita på att de uppgifter som lämnas där inte sprids vidare på något sätt, och därför råder absolut sekretess inom den kommunala familjerådgivningen. Utskottsmajoriteten anser att enhetliga regler bör gälla för all familjerådgivning, oavsett om den bedrivs av en kommun eller en entreprenör. Regeringen bör därför snarast återkomma till riksdagen med förslag om enhetliga sekretess och tystnadspliktsbestämmelser för familjerådgivningen. Vi anser att det är mycket viktigt att denna fråga är löst innan lagen träder i kraft den 1 januari 1995. Jag beklagar och har dessutom svårt att förstå att de fyra borgerliga partierna inte har gjort samma bedömning. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan i betänkande 10 och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag tycker att det är ledsamt -- vi är så överens, men vi skiljer oss åt i fråga om en liten punkt. Jag har tidigare försökt säga att det här kommer att ordnas upp senare. Jag tycker att ni skall lita på oss, för vi kommer att ordna upp det här. På s. 7 i vårt betänkande redovisas vad regeringen skriver i sin proposition, nämligen: ''Arbetet med kompletterande tystnadspliktsbestämmelser för privata vårdgivare bör dock fortsätta i syfte att ytterligare förstärka skyddet för uppgifter som enskilda lämnar i samband med rådgivningen. Regeringen säger sig vara medveten om att de rådgivare som tecknar avtal med kommunen inte kommer att få en fullt lika långtgående tystnadsplikt som den som gäller inom den kommunala familjerådgivningen, men anser att frågan om enhetliga sekretess och tystnadspliktsregler utan större olägenheter kan anstå under en tid.'' Jag säger än en gång att den här lagen inte skall träda i kraft förrän den 1 januari 1995. Det finns tid att rätta till dessa saker. Vi är överens på den punkten också. Det är bara hastigheten vi inte är överens om.
Fru talman! Vi skiljer oss på den här punkten. Vi tycker inte att den här frågan skall anstå. Vi tycker att det är mycket viktigt att utskottet tar även detta på stort allvar. Utskottsmajoriteten har gjort den bedömningen och därav detta tillkännagivande. Vi vill se den här frågan löst före den 1 januari 1995 då lagen träder i kraft.

Fru talman! Det är bra att man äntligen kommer till skott och föreslår ett enhetligt huvudmannaskap för familjerådgivningen. Däremot tycker jag att argumenten för placeringen är tunna. I ena andetaget säger man att familjerådgivningen är artfrämmande för landstingens verksamhet. I nästa andetag hävdas att många kommuner är för små för att bedriva verksamheten. Därför kan den här verksamheten ligga kvar på landstingen, och kommunerna får köpa tjänsterna därifrån. I och med det här dubbla uttalandet kan man lätt dra slutsatsen att regeringen vill privatisera verksamheten på sikt. Jag vill klart uttala att jag inte har något emot andra driftsformer inom den offentliga sektorn. Jag tror t.o.m. att det i många fall kan vara positivt. Men man måste först göra klart för sig om verksamheten blir bättre, billigare och effektivare. Självfallet får man inte göra avkall på kvalitet och uppföljning. Det får inte bli en privatisering för privatiseringens skull, vilket vi tyvärr upplever inom en rad kommuner och landsting i dag. Jag är glad att utskottets majoritet anser att regeringen snarast bör återkomma om enhetliga sekretess och tystnadspliktsbestämmelser för familjerådgivningen. Det är för mig en sådan självklarhet att det är svårt att förstå att någon kan reservera sig mot detta. En konsekvens av att man lagstiftar om att familjerådgivningen skall finnas är att verksamheten måste byggas ut så att den täcker hela landet. För att nå detta mål behöver verksamheten utvecklas, och det kostar pengar. För att finansiera utbyggnaden av familjerådgivningen bör därför en ekonomisk reglering ske mellan staten och kommunsektorn inför 1995. Där bör konsekvenserna av förändringen av familjerådgivningen beaktas. Tyvärr tycker jag mig ha upplevt detta förr, man lägger på kommunerna uppgifter utan att ersätta dem. Det blir inte trovärdigt i längden. Att en viss del av verksamheten skall avgiftsfinansieras har jag också förståelse för, men det får inte bli så att ekonomiska skäl avhåller enskilda från att vända sig till familjerådgivningen. Fru talman! Jag tycker också att man tar alltför lätt på kvalitetskraven när man skriver att det är kommunens ansvar att den verksamhet som tillhandahålls är av god kvalitet. Socialstyrelsen borde som tillsynsmyndighet få klara direktiv att se till att familjerådgivning i såväl kommunal som enskild regi fyller skäliga krav på kvalitet. Jag tycker också att familjerådgivningens möjligheter att erbjuda samarbetssamtal undervärderas i propositionen när man säger att det borde vara en möjlighet att anförtro mer komplicerade samarbetssamtal till familjerådgivare. Inom familjerådgivningen finns väl utvecklade metoder och mångårig erfarenhet av att bedriva samarbetssamtal av vitt skilda slag. Fru talman! Den syn på samlevnadsproblem och familjerådgivarnas förhållningssätt till de hjälpsökande som propositionen ger uttryck för stämmer inte överens med vare sig allmänhetens syn på samlevnad eller familjerådgivarnas uppfattning om sin yrkesroll. I propositionen sägs att syftet med familjerådgivningen är att bistå människor med samlevnadsproblem så att man kan hantera sina konflikter, problem och krissituationer på sådant sätt att de kan fortsätta att leva tillsammans. Det är underförstått att skilsmässor och separationer till varje pris skall undvikas. Det är ett uttryck för en människosyn som jag och många familjerådgivare inte delar. Målformuleringen borde i stället ha utformats så att rådgivningen syftar till att hjälpa par med relationssvårigheter att förändra eller upplösa sin relation och att vid skilsmässa hjälpa föräldrar till ett fortsatt samarbete kring barnen. En skilsmässa behöver inte splittra en familj. Här kan familjerådgivarna hjälpa till så att det inte sker, trots en skilsmässa. Att fortsätta att leva i ett dåligt äktenskap kan få oerhört svåra konsekvenser. Därför kan man inte uttala sig så kategoriskt som man gör i den proposition som nu behandlas i betänkandet. Fru talman! Det finns faktiskt justa skilsmässor.
Fru talman! Sylvia Lindgren sade att det kanske inte är bra att det är kommunen som har hand om familjerådgivningen. Det är kanske inte det bästa sättet att lägga den där. Men verksamhetsområdet familjerådgivning anknyter i mycket större utsträckning till kommunerna än till sjukvården, där landstingen har haft hand om den. Vi tycker att kommunerna själva skall kunna få avgöra om de skall driva detta i egen regi, om en privat rådgivare skall ta hand om det eller om det skall få finnas kvar inom landstinget eftersom det fungerar bra där. Vi vill ge just den här valmöjligheten. Det är det som skiljer oss många gånger, Sylvia Lindgren. Vi på den borgerliga sidan, och framför allt vi moderater, vill öppna dörrarna och ge valfrihet. Vi tycker att flera kan vara lämpliga att ta hand om samma uppgift. Det behöver inte vara en och samma instans, oftast den offentliga. Vi vill mjuka upp och ge privata vårdgivare en chans. Det kan ju vara så att Sylvia Lindgren själv har arbetat inom landstinget och tycker att hon vill öppna en egen familjerådgivning i privat regi. Då skall hon kunna göra det. Det är så vi ser på saken. Var inte så rädd för att kvalitetskraven kommer att bli åsidosatta, Sylvia Lindgren! Socialstyrelsens uppgifter står längst ner på s. 11 i betänkandet. Jag sade tidigare att det gällde både stöd och råd, och inte minst skall man kontrollera och tillförsäkra hög kvalitet.
Fru talman! Jag är inte riktig säker på att Maud Ekendahl lyssnade på vad jag sade. Jag sade att i ena andetaget säger man att den här verksamheten är artfrämmande för landstingen. I nästa andetag säger man att verksamheten kanske inte kan bedrivas i små kommuner och därför mycket väl kan ligga kvar hos landstingen. Jag tycker att argumentationen för placeringen är tunn. Det är det jag vill påpeka. Jag tycker alltså att man talar med dubbla tungor i propositionen. Jag sade också att jag inte är främmande för olika driftsformer inom den offentliga sektorn. Jag tycker t.o.m. att det är bra. Då börjar Maud Ekendahl tala om enbart privatisering och att man här skall kunna få välja. Vilka valmöjligheter har man egentligen, när verksamheten kanske inte kan byggas ut i sin helhet? I övrigt tycker jag att kvaliteten när det gäller verksamheten med familjerådgivning är oerhört viktig. I propositionen sägs att det är kommunerna som skall ha ansvaret för kvaliteten och, tycker jag, att Socialstyrelsen borde vara tillsynsmyndighet. Här får jag en hänvisning till s. 11 i betänkandet. Men det som står i den del av betänkandet som Maud Ekendahl hänvisar till handlar ju till stor del om uppbyggnaden av familjerådgivningen. I inledningen sade jag också att jag tycker att det är bra att man får ett enhetligt huvudmannaskap. Men jag vidhåller att man i regeringen kanske inte har tänkt tanken fullt ut, när man använder de argument som finns i propositionen.
Fru talman! Sylvia Lindgren tycker att vi ger dubbla budskap när vi talar om verksamhet som är artfrämmande för landstinget. När man har gjort undersökningar har det visat sig att det t.ex. i Norrland inte har fungerat när landstinget skulle ha hand om verksamheten. Då är det väl inget som hindrar att man i Norrland, om förutsättningarna för det är bättre, låter kommunen ta hand om verksamheten eller att det t.ex. finns en privat vårdgivare. Det är så vi ser det. Vi vill se mångfalden. I en kommun eller ett landsting passar en modell. I ett annat län passar en annan modell. Det är därför vi gör så här, för att det skall fungera. Vi är ju överens om att familjerådgivningen är viktig, Sylvia Lindgren.
Fru talman! Det kanske är jag som är dålig på att tala om vad jag menar. Det står uttryckligen i betänkandet att denna verksamhet är artfrämmande för landstingen, underförstått att landstingen inte skall ägna sig åt den. Samtidigt säger man att många kommuner är så små att landstingen kanske behöver ha denna verksamhet och att kommunerna får köpa verksamhet därifrån. Det må inte minst gälla Norrlandskommunerna. Det jag befarar är att man vill privatisera denna verksamhet i dess helhet. Från regeringens sida pratar man inte om andra driftsformer än privata. En hysterisk privatiseringsiver går fram igenom kommuner och landsting. Det upplever vi redan i dag. Det har vi åtskilliga exempel på. Här kommer ytterligare ett.

Fru talman! Det är glädjande att riksdagen i dag beslutar om kommunernas skyldighet att sörja för att de som så önskar får tillgång till familjerådgivning. Utskottet menar att familjerådgivningen är av stort värde och att det är angeläget att verksamheten fortlever. Kommunerna bör ges frihet att praktiskt ordna verksamheten utifrån lokala förutsättningar. I propositionen anges inte vilka uppgifter familjerådgivarna skall ha, men i specialmotiveringen sägs att tanken är att familjerådgivarna liksom hittills skall ha som huvuduppgift att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter. Dessutom anges ytterligare en uppgift: att förmedla kunskap och sprida information om samlevnad. Fru talman! ''En av de allra viktigaste utmaningarna för framtiden är att ge bättre förutsättningar för trygga familjer och för barnens uppväxt och omvårdnad'', sägs i regeringsförklaringen 1992. Den familjesplittring som äger rum i vårt land drabbar många människor årligen och framför allt barn. Att plötsligt uppleva att den grundläggande trygghet som finns i familjen raseras kan hos både yngre och äldre familjemedlemmar sätta djupa spår för lång tid framöver. Samhället har därför mycket att vinna på att uppvärdera, stötta och stödja den mest naturliga av alla närmiljöer, dvs. familjen. Samhället kan genom familjerådgivarna ha en beredskap att hjälpa familjer som får det svårt. Detta måste självfallet vara det viktigaste, att ge stöd i krissituationer. En annan mycket viktig uppgift är att informera om samlevnad, framför allt inom skola, barnomsorg och hälsovård. Dessutom är familjerådgivningen en värdefull resurs i föräldrautbildning. Även här tror jag att familjerådgivarna kan vara samhällets spjutspetsar när det gäller att framhålla föräldraskapets stora betydelse och att uppvärdera föräldrarollen. Inriktningen av familjerådgivningen bör vara att äktenskapet framhålls som bästa grund för familjebildning och att vikten av trohet och respekt makar emellan lyfts fram. Som en motvikt till den i massmedia ofta ytliga synen på samlevnad måste det ömsesidiga ansvarstagandet och betydelsen av trofast kärlek makar emellan och mellan barn och föräldrar betonas. Stabila familjerelationer bör vara ett viktigt mål i samhällets familjepolitik. Fru talman! I min motion 1993/94:So7 har jag lyft fram äktenskapet, föräldraskapet och föräldrautbildningen som betydelsefulla delar och begrepp i familjerådgivarnas arbete. Jag hoppas att dessa delar inte glöms bort när lagen träder i kraft den 1 januari 1995. 1994 är utlyst som familjens år av FN under mottot: I familjen läggs grunden för ett demokratiskt samhälle. Familjerådgivningslagen blir därför ett viktigt bidrag när det gäller att öka tryggheten för små och stora familjemedlemmar. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till vår reservation i detta betänkande. Betänkandet är mycket tunt. Jag skall också fatta mig ganska kort. Även om det är ett tunt betänkande är det en allvarlig fråga vi i dag behandlar. Den är allvarlig av flera anledningar. Först och främst är detta en del av avmonopoliseringen, som en del av er kanske tycker är bra. I dag diskuterar vi alkoholen i vårt land. Alkoholen debatteras också flitigt i ett Europaperspektiv, och många vill att vi skall avskaffa monopolet. Alkohol, i synnerhet öl, är en av de allvarligaste frågor vi har i dag, tack vare att folk nonchalerar den. Många gånger är öl en inkörsport till ett alkoholberoende. Det har blivit fint att dricka öl, och det anses oskyldigt. Jag menar att det därför är farligt. Vad har nu detta med betänkandet att göra, att öl är farligt? Här handlar det om att släppa importen av öl fri för var och en som handskas med olika typer av restaurangverksamhet. Restaurangrörelsen är mycket omdebatterad. Jag vill inte generalisera och slänga fula ord efter restaurangrörelsen. Men branschen är ett ganska stort problem. Vi vet att det förekommer att man jobbar svart och att man har olika saker för sig. Om branschen får rätten att fritt importera öl kommer det att försvinna öl på vägen. Det handlar inte bara om att staten inte kan få in skatten. Det är ett problem för sig. Jag tänker mest på hela alkoholproblemet. Vi läste i dagens tidning att öl också försvinner på vägen ut ur Sverige. Det är också ett problem i sig. Om vi skulle få tusentals importörer i detta land reser det många frågor, både om kvaliteten och styrkan på ölet. Vi vet att man i dag blandar vatten i starköl för att få mellanöl, t.o.m. i bryggerierna. Öl innehåller ända upp till 12 % alkohol. I Danmark kan man köpa öl med 12 % alkohol. Jag har själv druckit det. Jag tillhör inte nykteristerna. Därför känner jag till allvaret i det hela. Jag pratar från den synvinkeln. Vi måste se upp. Det vi nu diskuterar är ingen oskyldig vara. Jag tror att vi kan vara överens om att vi inte skall importera 96-procentig eller 100 procentig alkohol till detta land och att vi inte heller skall släppa monopolet när det gäller att importera vin och starkare drycker, men ölen bortser vi ifrån. Var är riksdagens nykterister i dag? Jag ser en del framför mig i kammaren. Detta är inte bara en debatt för nykteristerna utan för hela svenska folket. Jag vill betona att vi måste se upp. Ölkonsumtionen är ett mycket större problem än vad vi tror. Vi ser hur restauranger gör reklam för öl på gator och torg. Det står ''Kom in här och drick en öl!''. Jag tror att jag drack en häromdagen för 18 kr. Det var så billigt att man kan dricka två. Detta tror jag är livsfarligt. Jag uppmanar kammaren att inte nonchalera problemet. Vi är få här i kammaren, men jag vet att många lyssnar ute i landet. Vad håller regeringen egentligen på med? Man har tillsatt en alkoholkommission som skall skriva klart sitt betänkande innan året är slut, men regeringen kör sitt eget ''race'' vid sidan om. Det är inte första gången. Frågan om husläkare utreds vid sidan om. Regeringen kör rakt över folk i full speed. Folk hinner inte hänga med utan avvaktar utredningar som skall komma. Regeringen kör sitt eget ''race'' vid sidan om. Det måste bli ett slut på det sättet att fatta beslut. Det kommer att utgöra en fara för hela den svenska demokratin. Fru talman! Jag skall inte bli mer långdragen. Jag hoppas att andra har lyssnat och tar över debatten utifrån sina egna synpunkter. Frågan är betydligt allvarligare än vad tjockleken på betänkandet visar.

Fru talman! Den föreliggande propositionen om möjligheter till import av starköl och om att underlätta för bryggerierna att direktimportera starköl visar på ett mycket tydligt sätt vilken hycklande inställning som regeringen och den borgerliga majoriteten har i alkoholfrågan. Å ena sidan talar man i väldigt många sammanhang om alkoholens offer. I regeringsdeklarationen lyfte man särskilt fram barn till alkoholister. I en rad andra sammanhang -- inte minst i EG förhandlingarna -- hävdar regeringen att alkoholfrågan är oerhört väsentlig och att den i hög grad skall påverka Sveriges ställningstagande. Regeringen och samtliga partier ställer sig såvitt jag har förstått bakom WHO:s mål att minska alkoholkonsumtionen med 25 %. Det är den ena sidan. Vad innebär den andra sidan av regeringens alkoholpolitik? Jo, den innebär att man på olika sätt underlättar tillgängligheten och ökar tillgången på alkohol. Det visar sig på olika områden. EES-avtalet underlättar grundligt just alkoholtillgängligheten i vårt land. Alldeles för få människor upptäckte alldeles för sent att det var fallet. Jag menar att direktimporten av starköl kraftigt ökar tillgängligheten och förmodligen också den mängd alkohol och starköl som kommer att serveras i landet. Den föreliggande propositionen, som föreslår att utländska tillverkare av starköl skall ges möjlighet att sälja direkt på den svenska marknaden, kommer väsentligt att bidra till att ytterligare öka starkölskonsumtionen. Vi vet att den är på uppgång. Det är inte en uppgång som jag tycker är positiv. Om vi menar allvar med påståendena om att vi vill minska alkoholkonsumtionen och ser att alkoholen orsakar omfattande skador och att starkölen på intet sätt är undantagen, vilket Rinaldo Karlsson föredömligt framhöll tidigare, så måste vi också ta konsekvenserna av det. Då kan vi inte acceptera att regeringens förslag går igenom. Fru talman! Vi vet att det finns en omfattande symbios mellan bryggerinäring -- de som tillverkar starköl -- och restauranger. Vi vet att man på olika sätt lockar kunder -- gärna unga -- till en alkoholkonsumtion genom att lova billiga priser och trevlig samvaro. Vi vet också att bryggerinäringen har en omfattande lobbyverksamhet i EG för att motverka de försök jag ändå uppfattar att regeringsförhandlarna gör för att få EG att acceptera Sveriges syn på alkoholpolitiken. Jag är rädd för att symbiosen mellan bryggerierna, importörerna och restaurangerna ytterligare kommer att öka om propositionen går igenom. Vi i Vänsterpartiet vill ha en ytterligare skärpning av reglerna. Vi vill inte bara avslå propositionen utan också ha en återgång till de regler som gällde före 1977. Dessa regler angav att även de svenska försäljarna skulle sälja genom Systembolaget. Fru talman! Jag är ytterligt förvånad över propositionens innehåll. Många tunga remissinstanser har varit mycket kritiska och gått emot propositionen. Jag tycker att regeringspartiernas representanter i utskottet borde ha besinnat sig, stannat upp och konstaterat att förslaget inte för alkoholfrågan framåt i Sverige. Så är inte fallet. Man har genomdrivit propositionens förslag och inte ändrat dem på någon punkt. Därför vill jag, fru talman, i första hand yrka bifall till min motion, och i andra hand till den socialdemokratiska reservationen. Det minsta man kan begära av samtliga partier är att den instans som har att på bred parlamentarisk grund se över hur vi skall minska alkoholskadorna och alkoholkonsumtionen i vårt land åtminstone får behandla frågan. Förhoppningsvis kan man komma fram till ett gemensamt ställningstagande. Riksdagen skall inte föregå Alkoholkommissionens ställningstagande. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till min motion vad gäller propositionen och betänkandet om partihandel med starköl.

Fru talman! Det övergripande målet för svensk alkoholpolitik är att begränsa den totala alkoholkonsumtionen. Att genomföra denna målsättning och därigenom tränga tillbaka missbruk och motverka alkoholskador är och kommer att vara den viktigaste socialpolitiska uppgiften. Det är uppenbart att missbruk av alkohol leder till skador av olika slag såväl för enskilda som för samhället. Grundläggande åtgärder blir inte minst att åstadkomma återhållsamma alkoholvanor och satsa mer på förebyggande insatser och på information -- särskilt till den unga generationen. I olika sammanhang, inte minst här i riksdagen och genom regeringens ställningstagande för att inrätta en alkoholkommission, har målsättningen kommit till konkreta uttryck. Alkoholkommissionens arbete för att genomföra åtgärder i syfte att stoppa upp missbruket är nu i sitt slutskede. Det kan därmed också vara lämpligt att påminna om alkoholkommissionens särskilda uppgift att se över delar av det svenska regelsystemet. Om det behöver förändras med hänsyn till EG:s regelverk bör kommissionen lägga fram förslag till reviderad lagstiftning. Kommissionen skall även kartlägga och redovisa de ökade svårigheter att uppfylla de alkoholpolitiska målen som en svensk anpassning till EG kan inrymma. Detta konstateras också i socialdemokraternas reservation, där det framhålls att man bör vänta med beslut i fråga om import och handel med starköl tills Alkoholkommissionens arbete är färdigt. Vi skall i dag fatta beslut beträffande sådan import. Majoriteten i utskottet delar inte reservanternas bedömning. Vi har i utskottsmajoritetens skrivning velat betona vår grundläggande inställning till alkoholfrågorna. Jag vill än en gång kraftigt understryka vår målsättning inom alkoholpolitiken. Reservanterna anför att det föreliggande förslaget skulle strida mot vår målsättning. Jag vill på det bestämdaste ta avstånd från detta. Jag vill också ta avstånd från Rinaldo Karlssons yttrande att det nu handlar om att släppa importen fri för varje restaurang. Så enkelt är det inte. Vi avvisar från utskottets majoritet av flera skäl den inställning som socialdemokraterna ger uttryck för. Bl.a. har efter det att kommissionen tillsattes en ny konkurrenslag satts i sjön. Lagen är utformad efter förebild av Romfördraget och EES-avtalets konkurrensregler. Genom den lagen har Sveriges riksdag ställt sig bakom regler innebärande principiella förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och mot missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden. Denna reglering träffar alla former av konkurrensbegränsande samarbete. Ett sådant föreligger ju i dag vad avser leverans av starköl till näringsställen. Enbart svenska starkölstillverkare tillåts leverera direkt till restauranger. För utländska tillverkare tillämpas ett annat system. Detta förhållande är klart konkurrensbegränsande gentemot utländska tillverkare. Dessutom uppstår ett starkt beroende genom den koppling som den svenska bryggerinäringen har till restaurangerna.

Detta innebär att konkurrensen mellan svensktillverkat och utländskt starköl kan utövas på lika villkor. Inför EES-avtalets genomförande och ett svenskt närmande till EG är det nödvändigt att diskriminerande regler avskaffas, och detta beslut skall ses i den andan. Detta är vad Sveriges riksdag i dag skall ta ställning till. Det går självfallet aldrig att förutse alla tänkbara konsekvenser, men vi har fortfarande fullt brukbara instrument för att följa utvecklingen inom restaurangbranschen. De myndigheter som har ansvaret för tillsynen över alkoholhanteringen, såsom kommunerna, länsstyrelserna och Socialstyrelsen, kommer att få behålla sitt ansvar. Det kan inte nog poängteras att restauranger som serverar starköl står under -- låt mig säga så -- daglig tillsyn från såväl länsstyrelse och polis som socialtjänst. Sköts inte en restaurang korrekt ur redlighets och alkoholpolitisk synpunkt, kan och kommer dess serveringstillstånd att dras in. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till förslagen i propositionen, dvs. bifall till utskottets hemställan, och avslag på reservtionen vid utskottets betänkande. Jag yrkar likaså avslag på den motion som Eva Zetterberg hänvisade till.

Fru talman! Det är egentligen litet förvånansvärt att socialdemokrater skall behöva debattera mot folkpartister i nykterhetsfrågor. Våra båda partier har varit de främsta förespråkarna för skärpta restriktioner för alkoholkonsumtionen. Om Ulla Orring tror att det inte blir ett större inflöde från utlandet när restauranger får importera öl, måste jag säga att hon är naiv. Jag vet att det kommer att bli ett stort inflöde. Det är i och för sig fråga om restauranger med serveringstillstånd, men det har utdelats tillstånd också till restauranger som inte sköter sig exemplariskt. Det kan vi dagligen läsa om i tidningarna. Det är också otvivelaktigt så att starkölet kommer att fara ut på marknaden innan det når fram till restaurangerna. Konsumtionen kommer att öka, och priskriget kommer att bli livligare än i dag. Starkölet kommer att bli en s.k. lockvara. Jag tror för min del att detta är ett sätt att börja smyga in ett borttagande av monopolet. Kom ihåg vad jag nu säger! Vi talar nu bara om styrkegrader, men det är fråga om alkohol. Släpper vi importen av starköl fri, kommer vi nästa gång att släppa vinet och därefter starkspriten fria. Vi resonerar nu bara om alkoholstyrkan, men det är fråga om ett fritt flöde över gränserna, och på detta sätt kommer konsumtionen att öka. Vill Sveriges riksdag detta, må det vara okej, men att liberalernas Bengt Westerberg skulle gå i spetsen för en sådan utveckling trodde jag att jag aldrig skulle få uppleva. Men vi får väl se om han ändrar sig.
Fru talman! Jag kan inte uppfatta Rinaldo Karlssons inlägg på annat sätt än att han förespråkar konkurrenshindrande åtgärder. Det är i och för sig inte något nytt från ett socialdemokratiskt parti. De farhågor som Rinaldo Karlsson radar upp är inte relevanta. Vi har en stor alkoholkonsumtion i Sverige, vilken vi inom ramen för Alkoholkommissionens arbete försöker att begränsa. Vi vill satsa mycket mer på information och kunskap hos många ungdomar. Genom den skärpta tillsyn som Alkoholkommissionen skall föreslå kommer länsstyrelser, socialtjänst, polis och andra myndigheter att åläggas ett större ansvar än vad de har i dag för att hålla efter de delar av restaurangnäringen som inte sköter sina åligganden. Jag tror inte alls att vi skall se det här som ett första steg mot att upphäva monopolet. Om Rinaldo Karlsson har följt med i den debatt som har förts om detaljhandelns önskemål om att få försälja vin i livsmedelsbutiker, vet han att Socialdepartementet klart har uttalat att detta är förbjudet enligt svensk lag. Jag är ledsen över att Rinaldo Karlsson inte lyssnade när jag i mitt anförande tog upp de viktiga åtgärder som vi måste tillgripa i det svenska samhället för att hålla tillbaka alkoholmissbruket. Vi har fortfarande en hög målsättning för detta arbete.
Fru talman! Ulla Orring behöver inte vara ledsen. Jag lyssnade mycket noga och sade också att liberalerna och socialdemokraterna har varit de främsta förespråkarna för att hålla alkoholkonsumtionen nere. Jag tycker också att det är viktigt att man lyssnar på vad som sägs från det organ, Alkoholkommissionen, som bl.a. Ulla Orring sitter med i. Den vill att vi skall avvakta de förslag till regler som kommissionen skall lägga fram. Ulla Orring är ute och seglar om hon menar att jag är förespråkare för förbud och monopol. Jag trodde dock att vi var överens om inriktningen att man kan lägga vissa restriktioner på alkoholen. Vi kan inte låta alkoholen flöda. Det är inte köttfärs som vi talar om, utan om något som försämrar folkhälsan i vårt land. Vi bör därför vidta motåtgärder. Genom vissa restriktioner bör vi hålla konsumtionen nere. Här blandas äpplen och päron när det sägs: Socialdemokraterna är för en politik som innebär att man inte fritt skall kunna importera över gränser. Men nu är det alkohol vi diskuterar. Kan vi inte vara överens om att alkohol utgör en fara för folkhälsan?
Fru talman! Jag drar slutsatsen, Rinaldo Karlsson, att Socialdemokraterna vill hålla fast vid konkurrensbegränsande åtgärder. Det handlar ju om att företag skall få arbeta på lika villkor. Inte ens Rinaldo Karlsson kan väl tycka det vara särskilt rättvist att svensk bryggerinäring skall få leverera direkt till restauranger och näringsställen, om inte den utländska bryggerinäringen får göra det. Det är absolut inte fråga om att släppa starköl fritt, utan denna införsel skall ju enbart avse de restauranger som har tillstånd att servera starköl. Vi har också instrument i vår hand att kunna kontrollera dessa restauranger. Det kommer att ske en skärpning vad gäller tillsynen. Det beslut som tidigare fattats av riksdagen om den nya konkurrenslagen kan då följas. Eller, Rinaldo Karlsson, skall det beslutet inte gäller alla områden?
Fru talman! Jag vill meddela att jag har blivit uppmärksammad på att jag av formella skäl inte kan yrka bifall till min motion. Därför yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen. Till Ulla Orring vill jag rikta några kommentarer. Ulla Orring hävdar att man från regeringspartiernas sida har en mycket hög målsättning vad gäller att minska alkoholkonsumtionen. Jag har oerhört svårt att se det, Ulla Orring. I själva verket ökar ni tillgängligheten genom att underlätta för importörer av starköl. Det kan inte ha undgått Ulla Orring att starkölskonsumtionen redan i dag har ökat. En sådan konsumtion underlättas det för genom detta förslag. Oegentligheterna i bryggerinäringen fick vi senast i dag exempel på när det gäller det som Pripps utsätts för vid förespeglade leveranser från Sverige. Vad är det som säger att samma problem inte kan komma att uppstå i motsatt riktning -- till Sverige? Låt mig, Ulla Orring ta upp frågan om konkurrensförhållandet. Från utskottsmajoritetens sida hävdas ju att den här förändringen måste genomdrivas av det skälet. Om man nu är så angelägen om att svenska producenter i bryggerinäringen, inte skall ha fördelar framför den utländska bryggerinäringen är det bara att yrka bifall till Vänsterpartiets motionsförslag. Precis det förslaget har Vänsterpartiet lagt fram, nämligen en återgång till reglerna som gällde före 1977. Dessa regler innebar att även svensk bryggerinäring var tvungen att gå via Systembolaget.
Fru talman! Tillgängligheten av öl, vin och sprit, som Eva Zetterberg berör, är en väldigt viktig fråga. Men fortfarande anser jag att Eva Zetterberg har missuppfattat den fråga som vi nu diskuterar, eftersom det här handlar om att leverera en viss vara till de restauranger som har tillstånd att servera den. Det handlar inte om någonting annat. Att återgå, som Eva Zetterberg vill, till det som gällde före 1977 är att hänge sig åt mer krångel och formell hantering, utan att det på något sätt påverkar nykterheten. Det framgår också av de yttranden som remissinstanserna lämnat i denna fråga. Kammarrätten i Stockholm säger klart att framlagt förslag innebär att de diskriminerande inslagen i lagen om handel med drycker avskaffas. Det betyder också att antalet aktörer blir tämligen begränsat, eftersom endast tillverkaren ges rätt att bedriva partihandel. Jag hävdar att framlagt förslag vilar på uppfattningen att det skall ges rätt till konkurrens på lika villkor vad gäller distribution av starköl till olika näringsställen; det skall råda likställighet mellan utländska och svenska tillverkare.
Fru talman! Ulla Orring svarar inte på min fråga. Om man nu verkligen vill åstadkomma lika konkurrens mellan utländska och svenska tillverkare av starköl, är det ju bara att jämställa dem och gå tillbaka till det system som vi i Sverige hade tidigare. Jag har också mycket svårt att förstå att inte Ulla Orring inser att en sådan här lagförändring kommer att öka alkoholkonsumtionen, eftersom det innebär ett underlättande av införsel. Det är visserligen inte bra med krångel och byråkrati -- ingen gillar det speciellt mycket. Men i det här fallet är de fråga om att på olika sätt minimera tillgängligheten av alkohol genom att inte ytterligare underlätta införseln. Vi som är småförbrukare av alkohol får då ta vissa olägenheter. Men här kommer regeringenspartiernas hycklande inställning in. Man är inte beredd att ta de olägenheter som det kan innebära att gå längre för att genomföra en verklig minskning av alkoholkonsumtionen och för att minska missbruket. Jag är beredd att hålla med Rinaldo Karlsson som undrar vad det är som säger att detta förslag inte är ett första steg i att sedan gå vidare och underlätta för import och försäljning av vin och starksprit i exempelvis konsumbutiker. Bl.a. sådana farhågor har vi i Vänsterpartiet tagit upp i fråga om EES-avtalet och ett svenskt EG medlemskap. Detta förslag rimmar illa med den ambition som regeringen uttalat i EG förhandlingarna, nämligen att Sverige självt skall bestämma dess alkoholpolitik.
Fru talman! Jag vill på det bestämdaste avvisa Eva Zetterbergs påstående vad gäller utskottets bedömning i de alkoholpolitiska frågorna. Regeringspartierna har fortfarande inställningen att missbruk skall hållas tillbaka och att det bör satsas mer på information, utbildning, m.m. Det gav jag också uttryck för i mitt huvudanförande. Jag svarade Eva Zetterberg på frågan om konkurrensbegränsning och dess effekter, om man skulle följa det förslag som Eva Zetterberg lagt fram i sin motion. En konkurrensbegränsning skulle på intet sätt leda till en minskad ölkonsumtion utan till en ökad byråkrati. Det är min bestämda uppfatting. Vi har instrument på olika områden i samhället att genom kommuner, länsstyrelser och Polis hålla efter de restauranger som missköter givna tillstånd. Och vi talar fortfarande enbart om att tillverkare av utländskt öl skall få leverera till restauranger som har tillstånd att servera öl. Denna lag syftar till att åstadkomma lika villkor för både svenska och utländska tillverkare av öl. Den oheliga allians som uppstått mellan bryggerinäring och andra förespråkare är förvånande. Det är mycket egendomligt att man uppenbarligen missförstår syftet med den föreslagna lagstiftningen.

Fru talman! Den proposition som nu diskuteras i kammaren är en följd av EES-avtalet, en följd av att EES-avtalet förväntas träda i kraft vid årsskiftet. Det är inte ett slags förtida anpassning till ett EG-medlemskap som det handlar om. I EES-förhandlingarna tvingades Sverige medge att dagens regler för försäljning av starköl i Sverige är diskriminerande i förhållande till utländska producenter. Det är bakgrunden till framlagt förslag. Jag aviserade också i den s.k. EES-propositionen att det här förslaget skulle komma, och det ledde då inte till någon erinran från kammaren. De regler som nu föreslås är också principiellt viktiga för de diskussioner med EG som pågår. Som kammaren väl känner till är våra ambitioner i förhandlingarna att övertyga EG om att vi från svensk sida inte är ute efter att diskriminera några utländska producenter, utan att det är av hälsopolitiska skäl som vi är angelägna om att slå vakt om svensk alkoholpolitik. Starkölspropositionen skall ses i det här ljuset, liksom den testförsäljning som just nu pågår i systembutikerna. Det finns inte någon anledning att tro att åtgärderna, möjligheterna att sälja starköl direkt i restaurangerna och testförsäljningen i systembutikerna, kommer att leda till någon ökning av alkoholkonsumtion eller alkoholskador. Restauranger som har tillstånd att sälja alkohol kan redan i dag sälja obegränsade mängder av starköl. Jag tycker alltså att det är svårt att förstå den koppling som Rinaldo Karlsson och Eva Zetterberg gjorde, nämligen att den möjlighet som öppnas skulle leda till kraftigt ökad försäljning. Däremot skulle naturligtvis ett avskaffande av framför allt detaljhandelsmonopolet allvarligt försvaga svensk alkoholpolitik. Om man, vilket ni tidigare i diskussionen var inne på, skulle börja sälja alkohol i Konsumbutiker, ICA-butiker eller i butiker av motsvarande slag -- man har i debatten talat om s.k. licensierade butiker -- är det ingen tvekan om att det skulle leda till en kraftigt ökad försäljning, kraftigt ökad konsumtion och kraftigt ökade skador. Därför måste inriktningen i de förhandlingar som vi nu bedriver med EG vara att sträva efter att få förståelse för denna svenska ståndpunkt. Vi måste alltså slå vakt om den s.k. desintresseringsprincipen i alkoholhanteringen. Vi går nu in i avgörande förhandlingar med EG. För att vi skall klara av att föra en bra alkoholpolitik i förhandlingarna, är det nödvändigt att EG tror på oss när vi säger att vi inte är ute efter att diskriminera. Propositionen som nu diskuteras har varit ett av våra tyngsta bevis för att vi, i de diskussioner som förs med EG, inte är ute efter att diskriminera. Om det vapnet slits ur våra händer är det klart att vår förhandlingsposition försvagas en hel del. Fru talman! Från och med det årsskifte som nu ligger framför oss är vi bundna av EES-avtalet. Det innebär att frågor som blir föremål för behandling i svensk domstol också kan hamna i EG/EFTA domstolen. När den skall yttra sig till en svensk domstol kommer den svenska domstolen i sin tur att inhämta yttranden från EG-kommissionen, och vad EG-kommissionen säger till domstolen kommer att vara av mycket stor betydelse för vilka slutsatser den kommer fram till. I de diskussioner vi nu för med EG-kommissionen har vi därför varit angelägna om att nå fram till en uppgörelse så snart som möjligt, innan några frågor behandlas i Om vi lyckas med det kommer nämligen kommissionen att i sitt yttrande till domstolen säga att svensk alkoholpolitik är förenlig med de regler som gäller för EG. Då är våra chanser att vinna i domstolsförhandlingarna utomordentligt goda. Om vi inte skulle nå fram till en uppgörelse inom rimlig tid finns det en betydande risk för att det blir EG/EFTA-domstolen, i stället för Sveriges riksdag, som kommer att lägga fast den svenska alkoholpolitiken. Ingen av oss önskar den utvecklingen. Förslagen i propositionen strider inte mot alkoholpolitiska intressen. I själva verket är det precis tvärtom. De som säger nej till förslagen i propositionen kommer att spela rysk roulette med svensk alkoholpolitik. Fru talman! Även om vi skulle nå ett mycket gott förhandlingsresultat i diskussionerna med EG, kommer öppningen mot Europa att på olika sätt kräva en viss tyngdpunktsförskjutning i den svenska alkoholpolitiken. Jag vill understryka att det inte innebär att vi skall revidera målen, utan att vi bör ändra sammansättningen av de medel som vi använder i alkoholpolitiken. Jag tror t.ex. att det är realistiskt att anta att det blir svårt att använda prispolitiken lika aktivt som vi skulle kunna göra om Sverige var mer isolerat. Detta var själva utgångspunkten när regeringen tillkallade Alkoholpolitiska kommissionen. Den har alltså till uppgift att fundera just på hur tyngdpunkten skall läggas i den svenska alkoholpolitiken inför EG. Vår gissning är att kommissionen kommer att föreslå en betydligt större omfattning av de insatser som vi nu gör i form av förebyggande åtgärder, information, kampanjer och liknande. Därför har vi också i det budgetförslag som kommer att föreläggas riksdagen i början på januari reserverat betydande belopp för att kunna motsvara de förslag som kommissionen antas lägga fram. Fru talman! Motståndet mot förslaget i propositionen kommer från en ohelig allians, som Ulla Orring kallade det. Här finns bryggare, som vill att vi skall misslyckas i förhandlingarna med EG. De vill gärna att EG/EFTA-domstolen skall avgöra svensk alkoholpolitik, därför att de räknar med att det kommer att gagna deras intressen, i den ständigt pågående diskussion som vi för med Bryggareföreningen och de företag som är anslutna dit. De vill i slutändan nå målet att kunna sälja starköl i livsmedelsbutikerna. Det är deras skäl för att säga nej till förslaget. Nykterhetsrörelsens företrädare tror å andra sidan att vi kan blunda för att Sverige nu kommer att vara anslutet till EES-avtalet från årsskiftet och att det inte kräver några som helst åtgärder från svensk sida. Vi kan inte följa de lockropen heller, om vi skall bedriva en effektiv alkoholpolitik i Sverige. Det är inte heller rimligt med en återgång till de regler som gällde före 1977, som Eva Zetterberg förespråkade. De ledde till massor av byråkrati, pappershantering och annat, men de hade inte någon alkoholpolitisk effekt. När vi tog bort de reglerna, dvs. om att all försäljning från svenska bryggerier till restaurangnäringen formellt skulle ske genom Vin & Sprit och Systembolaget, ledde det inte till en kraftigt ökad alkoholkonsumtion. I själva verket följdes detta beslut, kompletterat med en rad andra beslut, av minskad alkoholkonsumtion under en rad år. Jag skall inte säga att detta beslut var en orsak till den minskade alkoholkonsumtionen, men det visar ändå alldeles tydligt att det går att uppnå en minskning av alkoholkonsumtionen även om man genomför den här typen av organisatoriska förändringar. Därför är min slutsats, fru talman, att det för oss som vill slå vakt om en restriktiv alkoholpolitik och som menar att den skall utformas här i riksdagen, inte av EG/EFTA-domstolen, är nödvändigt att visa att vi inte är ute efter att gynna svenska producenter på bekostnad av utländska producenter. Det är bakgrunden till det förslag som kammaren i dag behandlar. Jag hoppas livligt att kammarens majoritet kommer att stödja detta förslag.

Fru talman! Herr socialminister! Det var också min tanke och tro att det är i riksdagen som vi bestämmer saker och ting. Men Bengt Westerberg uttrycker sig så att vårt öde redan verkar vara bestämt, i och med att vi har undertecknat EES avtalet. Det kommer inte att bli lätt för oss som är förespråkare för en Europamarknad att hävda den, om vi över huvud taget inte kan hävda rätten att fatta egna beslut i riksdagen. Jag trodde inte i min vildaste fantasi att konkurrenslagen var överordnad folkhälsan. Jag trodde att folkhälsan stod över allt annat. Men nu verkar det som om det är konkurrenslagen som har tagit över också folkhälsan i detta land. Det trodde jag inte att man skulle få höra från en socialminister. Att ölkonsumtionen kommer att öka är det väl ändå inget tvivel om. Både jag och Bengt Westerberg har levt i 50 år -- vi vet ungefär hur det ser ut här i landet. Tillgängligheten kommer att öka konsumtionen -- det är helt klart. Jag känner också oro över att öl inte räknas som alkohol. Det är också ett jättestort problem. Öl är alkohol. Släpper vi det fritt nu så att man kan ta in det hur man vill kan det också mycket lättare distribueras till butikerna än t.ex. vin och sprit. Det är en inkörsport till att man släpper lös det hela. Det här är bara början på det helvete vi kommer att få uppleva!
Fru talman! Riksdagen har ställt sig bakom EES avtalet. Det har såvitt jag vet också Rinaldo Karlsson gjort. När riksdagen behandlade EES avtalet förelåg det mycket tydlig information om att det skulle få vissa konsekvenser för hanteringen av starkölet. Jag aviserade i propositionen att jag skulle återkomma till riksdagen med förslag -- det blev något försenat i förhållande till vad jag angav i propositionen. Det var alldeles tydligt att det var nödvändigt att göra någonting för att skapa konkurrensneutralitet, och en återgång till de gamla reglerna tycker jag är olämplig. Det här har befunnits vara den lämpligaste lösningen på problemet att skapa konkurrensneutralitet. Rinaldo Karlsson säger att tillgängligheten kommer att öka. Men detta förslag i sig ökar ju inte tätheten av restauranger eller någonting annat. De restauranger som finns får möjlighet att importera starköl och kan sälja det vidare, men redan i dag har restauranger med tillstånd möjlighet att sälja hur mycket starköl som helst, också från utländska bryggerier, även om de köper det via Vin & Sprit och Systembolaget. Där sker alltså ingen som helst förändring. Precis som Rinaldo Karlsson tycker jag -- och det är ett allmänt problem -- att vi dricker för mycket alkohol i Sverige och att vi har för omfattande alkoholskador. Men det kan vi inte komma åt genom att säga nej till konkurrensneutralitet på det här området, utan det måste vi komma åt genom andra, förebyggande insatser. Sådana är vi beredda att göra. Regeringen kommer också tillbaka till det i den folkhälsoproposition som föreläggs riksdagen i vår.
Fru talman! Bengt Westerberg har inför denna riksdag sagt att alkoholfrågorna inte är några problem i förhandlingarna med Europeiska gemenskapen. Vi kommer att klara monopolen när det gäller alkohol -- det har Bengt Westerberg själv sagt och därmed kanske invaggat oss i en falsk säkerhet. Jag trodde faktiskt att det gällde all alkohol! Men det är möjligt att jag är enfaldig -- det får någon annan avgöra; själv tycker jag inte det. Är det inte alkohol i öl? Är det inte det -- då vet jag inte riktigt vad vi resonerar om. Men Bengt Westerberg har inför denna kammare deklarerat att alkoholen är undantagen på grund av att den utgör en risk för folkhälsan. Jag tycker att den fortfarande är det.
Fru talman! Jag vet inte om jag har sagt att det inte är några problem -- det skulle förvåna mig mycket om jag hade uttalat mig så. Det är klart att det är jättestora problem att övertyga EG om rimligheten i svensk alkoholpolitik. Vi har vidtagit en rad extraordinära åtgärder just för att övertyga EG. Vi har haft företrädare för EG på plats i Sverige för att visa hur det svenska Systemet fungerar. Rader av tjänstemän och politiker har varit nere i EG och diskuterat med dess politiker för att övertyga dem om rimligheten i svensk alkoholpolitik. Vi har under den processen gjort betydande framsteg. Därför är jag optimistisk om att vi skall komma fram till en bra uppgörelse med EG. Men en avgörande förutsättning för att vi skall lyckas med det är att EG tror på oss när vi säger att vår avsikt inte är att diskriminera utländska producenter, utan att det är just folkhälsoskäl som gör att vi driver den här frågan. Skulle riksdagen i dag säga nej till det här förslaget -- och särskilt om man gör det med de skäl som Rinaldo Karlsson framför -- kommer man nere i Bryssel naturligtvis att säga sig att detta bara var munväder från svensk sida och att vi inte alls har några tankar på att låta bli att diskriminera utländska producenter. Det skulle i alla fall innebära en stor risk för bakslag och minska våra möjligheter att nå ett gott förhandlingsresultat. För att vi skall nå ett bra förhandlingsresultat är det oerhört viktigt att kammaren i dag bifaller propositionen, så att detta tunga argument i förhandlingarna visar sig vara korrekt och inte tillbakavisas av riksdagen. Annars blir beskedet till mig och mina medarbetare, som för de här diskussionerna: Ni har ju inte er riksdag med er! Därför kan vi inte lita på vad ni säger i de här diskussionerna. -- Det vore mycket allvarligt.
Fru talman! Jag skall inte upprepa de argument som jag tog upp i diskussionen med Ulla Orring, men detsamma gäller Bengt Westerberg och regeringen: Ni har en i mina ögon hycklande inställning till alkohol och när det gäller viljan att ta itu med alkoholproblemen i Sverige. Det jag särskilt vill ta upp med Bengt Westerberg gäller EES-avtalet. När frågan om EES-avtalet behandlades i riksdagen tog mitt parti, framför allt genom Gudrun Schyman, upp just möjligheterna att driva svensk alkoholpolitik även vid ett EES avtal. Det har alltså förekommit; det kanske är något som Bengt Westerberg i dag inte vill erkänna, men vi tog upp alltså upp farhågorna för att det inte skulle bli möjligt att fortsätta att bedriva svensk alkoholpolitik. Vad jag skulle vilja höra mer om av Bengt Westerberg gäller EG och den möjliga utvecklingen att EG och EFTA-domstolen skall fatta beslut om svensk alkoholpolitik, vilket jag naturligtvis djupt beklagar. Det är självklart riksdagen som skall göra det. Jag skulle också vilja fortsätta den tankegång som Bengt Westerberg var inne på: Hur tänker regeringen och speciellt Bengt Westerberg själv förfara om vi får ett nej, om vi inte får behålla vare sig alkoholmonopolet på producentsidan eller försäljningsmonopolet? Är Bengt Westerberg då fortfarande positiv till ett EG-medlemskap eller skall detta kunna avhålla oss från ett svenskt medlemskap? Den här frågan är av oerhört stor betydelse för många svenskar, kanske speciellt i nykterhetsrörelsen, men även i andra grupper än de organiserade nykteristerna är man mycket oroad över det. När Bengt Westerberg dessutom säger att prispolitiken inte kommer att kunna användas på samma sätt ökar naturligtvis den oron. Prispolitiken har ju varit ett viktigt sätt att minska alkoholkonsumtionen, och jag hoppas att vi skall kunna behålla den. Till slut till frågan om konkurrens, Bengt Westerberg. Vi accepterar att utländska producenter får sälja till Sverige. Det är fråga om på vilket sätt de skall göra det. Det är för att inte åstadkomma en ökning av starkölskonsumtionen som vi vill avslå propositionen.
Fru talman! Låt mig först konstatera att den ordning vi hade för starkölsdistribution och - bokföring före 1977 inte löste några alkoholpolitiska problem alls. Det var skälet till att den ordningen avskaffades inom ramen för en proposition som handlade om just hur vi skulle skärpa alkoholpolitiken i Sverige. Det byggde på insikten att detta inte hade några som helst effekter. Det är alltså inte ett hållbart argument när man hävdar att en återgång till den ordningen skulle lösa några alkoholpolitiska problem i Sverige. Det är riktigt att Vänsterpartiet också är eller var emot EES-avtalet och därför naturligtvis kunde gå emot det på denna punkt. Men en stor majoritet i kammaren, inklusive Rinaldo Karlsson, var för EES-avtalet. Och de som var för EES-avtalet vet också att när den frågan behandlades i riksdagen och i socialutskottet aviserades ett förslag rörande starkölsförsäljningen, så det kan inte komma som någon nyhet för dem som har varit med och behandlat ärendet. Jag tycker inte att det är tänkbart för Sverige att släppa efter när det gäller väsentliga byggstenar i svensk alkoholpolitik, och jag ser framför allt detaljhandelsmonopolet som en sådan mycket väsentlig byggsten. Det är naturligtvis också den tillståndsgivning och den kontroll av restaurangnäringen som vi har. På den punkten kan jag mycket väl tänka mig en ordning som innebär skärpt kontroll -- Rinaldo Karlsson var ju inne på att det förekommer en del fuffens i restaurangnäringen. Jag kan nämna att jag på torsdag skall träffa landshövdingarna och diskutera bl.a. denna fråga. Monopolet är alltså oerhört viktigt, och det tycker jag att vi skall slå vakt om. Jag är inte beredd att diskutera konsekvenserna om det skulle misslyckas -- hela vår inriktning är att det skall lyckas. Jag är mycket optimistisk till att vi också skall nå detta resultat i förhandlingarna med EG. Det är självklart att vi skall fullfölja svensk alkoholpolitik -- med samma mål som tidigare, nämligen att minska alkoholkonsumtionen och att minska alkoholskadorna. Jag hoppas att Sverige inom en inte alltför avlägsen framtid skall vara medlem i EG. Då är det realistiskt att räkna med att vi kommer att behöva ändra tyngdpunkten i den svenska alkoholpolitiken. Som jag sade i mitt anförande innebär detta sannolikt att det kommer att bli en ökad satsning på förebyggande insatser, t.ex. kampanjer och information. Det behöver inte betyda någon försvagning av alkoholpolitiken. Förhoppningsvis kan detta utformas så att det t.o.m. blir en mer restriktiv alkoholpolitik än den som vi hittills har fört.
Fru talman! Jag vill först instämma med Bengt Westerberg. Självklart är förebyggande insatser och information de tyngsta instrumenten för att få en minskad alkoholkonsumtion och en alkoholpolitik som står i samklang med vad de flesta invånarna i vårt land vill ha. Jag tror dock inte att det räcker med förebyggande insatser. Till dem måste man foga en mycket restriktiv alkoholpolitik. Detta har vi olika uppfattning om. Jag anser att denna proposition går ifrån just målet med en restriktiv alkoholpolitik. Jag vill också ta upp reglerna före 1977 och de förhållanden som då rådde. Bengt Westerberg säger mycket kategoriskt att reglerna bara var av ondo. Jag tror förvisso att det var mycket byråkrati och mycket krångel, men det behöver naturligtvis inte vara samma byråkrati i dag. Jag är övertygad om att dessa problem går att lösa på ett betydligt enklare sätt, genom en bättre byråkratisk hantering av frågan. Jag skall också ta upp frågan om skärpt kontroll på krogar och restauranger. Det kan säkert vara bra, Bengt Westerberg, men prisinstrumentet finns fortfarande. Man konkurrerar med priset. På olika håll kan man sänka priset avsevärt och därigenom göra det billigare och mer lättillgängligt för ungdomar att köpa starköl. Just priskontrollen, möjligheten att i Sverige hålla höga priser på alkohol, är en viktig del i en restriktiv alkoholpolitik. Jag kan till sist konstatera att Bengt Westerberg inte vill svara på frågan om vad som händer om man i EG säger nej till svensk alkoholpolitik. Jag förstår svaret, men beklagar det. Detta måste klaras ut före EG-omröstningen. För många av oss svenskar som är angelägna om att behålla svensk alkoholpolitik i stort sett som den är i dag, kanske med några smärre förändringar, är det mycket betydelsefullt att veta om det går att göra det vid ett
Fru talman! Låt mig för det första konstatera att den ordning som vi hade före 1977 innebar att de svenska bryggerierna körde ölet direkt från fabrik till restaurang. Sedan skickades det en massa papper till Vin & Sprit och till Systembolaget. Som alla inser hade detta självklart inte någon som helst positiv alkoholpolitisk effekt. Nu vill vi åstadkomma en liknande ordning för utländska bryggerier som den som gäller för de svenska, så att de inte skall diskrimineras på den svenska marknaden. För det andra vill jag säga att frågan om vad som händer om EG skulle säga nej till svensk alkoholpolitik inte har någon som helst relevans. Vi driver dessa förhandlingar med inriktning på att vi skall få ett ja till att fullfölja svensk alkoholpolitik. Att ställa en sådan fråga är ungefär som att fråga vad som händer om EG säger nej till offentlighetsprincipen eller till någonting annat som vi tycker är oerhört viktigt. Förhandlingarna drivs naturligtvis med sikte på att vi skall slå vakt om viktiga svenska värden. Alkoholpolitiken tillhör dessa viktiga svenska värden. Jag är dessutom på goda grunder mycket optimistisk om att vi skall få gehör för svensk alkoholpolitik, under förutsättning att vi tydligt kan visa att vi inte är ute efter att diskriminera. Den proposition som vi nu diskuterar är ett tydligt bevis, inför EG, för att vi inte är ute efter att diskriminera utländska producenter. Det är hälsopolitiska skäl som ligger bakom propositionen och den svenska alkoholpolitiken.

Fru talman! Jag har egentligen inga svårigheter att instämma i de huvudsakliga resonemang som statsrådet Westerberg för kring den svenska alkoholpolitiken. Därför är det extra trist att debatten kring förändringen när det gäller partihandel med starköl skall föras just nu. Propositionen ger enligt min uppfattning felaktiga signaler till våra EG-förhandlare och framför allt till EG i övrigt. Alkoholpolitiska kommissionen har en väsentlig invändning mot propositionen. Jag skall ta mig friheten att citera vad det i en bilaga till propositionen står att Alkoholpolitiska kommissionen anser: ''det är önskvärt att de förslag som genomförs tillsammans utgör en helhet och ett sammanhållet lagkomplex. Först då kan riskerna med dellösningar motverkas. Allmänt sett finns risk för förluster i följsamhet till de grundläggande principer som kommer att läggas fast i politisk ordning.'' Detta är alltså Alkoholpolitiska kommissionens uppfattning. Därför är det något förvånande att Ulla Orring, som är ledamot i kommissionen, ägnar så mycket tid och kraft åt att förklara att Alkoholpolitiska kommissionen egentligen har fel på den här punkten. Det grundläggande för min inställning i detta sammanhang är något som jag läste i en ledare i Dagens Nyheter för en eller annan vecka sedan. I den stod det också att det inte finns någon anledning för Sveriges riksdag att nu göra den positionsförändring beträffande partihandel med öl som föreslås i propositionen. Dagens Nyheter tillhör de tidningar som oftast är välorienterade och har en genomtänkt syn när det gäller den svenska alkoholpolitiken. I denna ledare står det alltså att det inte finns någon anledning att göra denna förändring nu och att den skulle sända ut fel signal till EG, en signal om att vi är villiga att göra förändringar som inte är särskilt påkallade. Det är beklagligt att regeringen har lagt fram denna proposition. Jag har uppfattat det som att den mer behövdes för att man skulle klara av enigheten i regeringen och mindre för att lösa ett problem som man påstår hänger samman med EES-avtalet. Även om tiden är knapp vill jag invända mot det resonemang som Bengt Westerberg för. Han säger att riksdagens ledamöter skulle vara bundna till detta förslag redan genom den avisering som gjordes när EES-avtalet antogs. Om man drar ut det resonemanget leder det till ganska märkliga konsekvenser för den politiska debatten. Jag tror att Bengt Westerberg har sagt att Socialdemokraterna säger saker och ting i bisatser. Det uttalandet slår nu tillbaka på Bengt Westerberg. Han har anfört att man skall komma med ett förslag. Jag är ganska säker på att Bengt Westerberg, om jag vid det tillfället hade tagit upp den här diskussionen, hade sagt att jag skulle vänta på propositionen och se vad den innehåller. Där står vi nu. Det är inte motiverat att den här propositionen skall bifallas här i kammaren. Det är beklagligt att det inte redan i utskottet gick att samla en majoritet mot propositionen. Det finns starka krafter som anser att den lösning som nu föreslås inte är bra ur alkoholpolitisk synpunkt. Det har berörts på många olika sätt tidigare. Jag skall inte närmare gå in på det nu, men jag hoppas att de som vill markera uppslutningen kring den hittillsvarande svenska alkoholpolitiken inför EG förhandlingarna röstar på ett sådant sätt att EG och andra inte får den uppfattningen att vi är beredda att göra anpassningar i dessa frågor. Fru talman! Till sist skulle jag vilja ta upp den fråga som handlar om vilken domstol som skall avgöra eventuella tvister med anledning av EES-avtalet. Det har under hösten förts en omfattande debatt kring bl.a. försäljning av alkohol i ICA-butiker. Såvitt jag har begripit den information som jag har fått är det den svenska domstolen som har att avgöra frågan om det föreligger brott mot EES avtalet. Frågan om de förvecklingar som kan uppstå genom att man sedan skulle studera hur det funger i EG menar jag att man inte behöver gå in på närmare. Det går att avgöra detta i den svenska domstolen. Det skulle vara intressant att höra Bengt Westerberg uttveckla den frågan ytterligare. Det är en viktig upplysning till handlare och övriga svenska folket om det är så att vi redan genom att anta EES-avtalet har luckrat upp alkoholpolitiken i en sådan omfattning att det skulle vara möjligt att starta med försäljning från årsskiftet. Framför allt vill jag hävda att det är den svenska domstolen som har att avgöra dessa frågor kring EES-avtalet. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservationen i socialutskottets betänkande nr 9.
Fru talman! Göran Magnusson talade här om Alkoholkommissions yttrande. För klarhets vinnande vill jag säga att jag inte har deltagit i det beslutet. Göran Magnusson sade också att det fanns starka krafter inom utskottet som ville skjuta på beslutet. Såsom ledamot av utskottet kan jag säga att det var socialdemokraterna som stod för förslaget att man skulle skjuta på beslutet. För min och utskottsmajoritetens del vill jag säga att många debattörer drar felaktiga slutsatser. Det har vi debatterat ganska ingående här i dag. Man drar felaktiga slutsatser och vill gärna framföra synpunkten att ölet kommer att flöda fritt. Så är inte fallet. Det har framgått av tidigare inlägg, inte minst från socialministerns sida.
Fru talman! Om man är ledamot av Alkoholkommissionen kan man möjligen säga att man inte var närvarande när ett beslut fattades och därför inte står för den uppfattningen. Jag tycker att det fanns anledning även för Ulla Orring, som ledamot i kommissionen, att noga läsa kommissionens yttrande. Där finns den grundläggande invändningen mot propositionen, nämligen att man i ett sammanhang bör ta ställning till de förändringar som kan bli nödvändiga. Jag tror att t.o.m. nykterhetsrörelsen inser att det kan vara nödvändigt med förändringar, framför allt med anledning av ett EG-medlemskap. Det är naturligtvis enkelt att säga att man inte deltog och därför inte är bunden av den ståndpunkten. Sakligt sett borde Ulla Orring ta till sig vad kommissionen har sagt på den här punkten. I ett tidigare inlägg satte Ulla Orring en mycket stark tilltro till tillsynsmöjligheterna och möjligheterna att t.ex. dra in serveringstillstånd. I många år har jag som kommunalpolitiker följt frågorna om serveringstillstånden. Får jag därför bara konstatera att om Ulla Orring skall kunna sätta sin tilltro till kontrollverksamheten fordras det en kraftig skärpning från kontrollmyndigheternas sida och framför allt när det gäller resurser för den kontroll och uppföljning som enligt min mening är helt nödvändig oberoende av den här propositionen. Om propositionen vinner bifall förstärker det behovet av att öka resurserna och att intensifiera kontrolloch tillsynsverksamheten. Som det ser ut i dag har Ulla Orring ingen anledning att sätta någon större tilltro till detta.
Fru talman! Jag kan försäkra Göran Magnusson att jag noga läser handlingarna från Alkoholkommissionen. I Alkoholkommissionen ingår jag, liksom de andra ledamöterna, som enskild ledamot. Jag tar själv ställning i olika frågor, vilket kommer att framgå i Det var bra att Göran Magnusson lyssnade på vad jag sade om tillsynen av restaurangnäringen. Alkoholkommissionen arbetar mycket kraftigt för att skärpa tillsynen. Det arbetet följer samma anda som Göran Magnusson talade om. Jag tror att det behövs mycket starka krafter ifrån alla myndigheter -- länsstyrelser, kommuner, polis och inte minst socialtjänsten -- för att man skall kunna åstadkomma en annan tingens ordning så att de restauranger som har tillstånd att servera öl skärper sig för att få behålla sitt tillstånd. Alkoholkommissionen kommer att lägga fram det förslaget.

Fru talman! Den svenska alkoholpolitiken utreds för närvarande med målet att finna åtgärder som bidrar till att minska alkoholkonsumtionen med Alkoholkommissionen skall också utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att vi vid ett eventuellt EG-medlemskap skall klara detta mål. Nu verkar socialministern ha givit upp hoppet om att klara målet. Och visst kan det tyckas svårt att finna alternativ till alkoholkonsumtion främst för våra stora ungdomsgrupper. Men med de vindar som nu blåser i övriga Västeuropa och inte minst i Medelhavsländerna känns det mera hoppfullt. Även i Italien, Spanien och Portugal drivs nu en aktiv alkoholpolitik med stöd av den aktionsplan som Europas WHO-avdelning antagit. Det är i skenet av detta svårförklarligt att en proposition har lagts fram som skall medge denna direktimport. En viss oro avspeglas dock i propositionsförslaget. Det står i en viss bjärt kontrast till vad Bengt Westerberg har sagt i dag. Jag skall citera ett avsnitt: ''De myndigheter som har tillsyn över alkoholområdets olika sektorer bör, enligt regeringen, uppmärksamt följa utvecklingen med tanke på risken att marknadsföringen av starköl ökar eller att andra alkoholpolitiska olägenheter uppstår i och med att flera aktörer kommer in på den svenska marknaden.'' Detta tycker jag är en nyckelmening i propositionsförslaget. Den talar starkt för att den oro vi känner är mycket berättigad och inte har uppstått på grund av att vi, inte minst vi från nykterhetsrörelsen, skulle vara emot alla förändringar. Man kan också fundera över diskrimineringen. Den innebär att man inte får sälja så mycket man vill. Om man tar bort de diskriminerande reglerna, bör det rimligtvis innebära en ökad försäljning och en ökad marknadsföring, precis som departementet fruktar. Det innebär att vi får en ökad konsumtion. Det måste vara målet med att man skall ta bort de s.k. diskriminerande reglerna rörande import och direktförsäljning. Vi har olika uppfattningar, men på den här punkten sammanfaller de. Dagens stora nyhet är att exporten från bryggerierna i vårt land missbrukas. Det måste väl också innebära att de regler som styr den verksamheten måste ses över. Restaurangvärldens kriminalitet, där stora mängder hemtillverkad alkohol försäljs, inger inte någon större tilltro i sammanhanget när man dessutom skall direktimportera öl till försäljning. De razzior som Länsstyrelsen i Stockholm genomfört har avslöjat sådana brister att man med fog kan undra hur våra lagar efterlevs och kontrolleras. I dag finns stränga regler. Trots att vi i ett betänkande från Alkoholkommissionen har föreslagit vissa skärpningar av reglerna är jag inte helt övertygad om att det kommer att räcka. Det är ofta först när skatteintäkter uteblir som myndigheterna reagerar. Folkhälsoförespråkarnas varningar tas sällan med så stort allvar. Skulle alkoholkonsumtionen öka med 25 % kan man också räkna med en ökad dödlighet i alkoholrelaterade sjukdomar med 1 500 till 3 000 dödsfall per år. Detta skall läggas till de 6 000 dödsfall som inträffar i år. Det kommer att öka vårdkostnaderna med 1,5--3 miljarder kronor. Man kan väl tänka sig att det är de tunga remissinstansernas tveksamhet som avspeglas i regeringens lilla brasklapp. I varje fall har de hälsopolitiskt medvetna remissinstanserna avstyrkt förslaget om att tillåta flera aktörer på marknaden. Vi känner sedan länge den svenska bryggerirörelsens målmedvetna och påkostade reklam som förhärligat ölet som ungdomsdryck. Man har lyckats över förväntan i sitt uppsåt. I dag dricks ca 40 % av ölet på pubar och restauranger. Det betyder att det är den ungdomliga publiken som är den stora konsumentgruppen. Vi kan förvänta oss samma problem som uppstod under och efter mellanölstiden. Så ser det ut redan i dag. Rättegångsprotokoll visar att våld i samband med konsumtion är ett alltför vanligt inslag. Starkölets andel av ölkonsumtionen har också ökat oroväckande mycket. Alkoholkommissionen har i sina remissyttranden visat på svagheterna i förslaget. Man anför även att när dagens distribution av öl från svenska bryggerier blev tillåten gjordes ett klart avsteg från den svenska alkoholpolitiska grundsynen. Att då ytterligare späda på det misstaget vore djupt olyckligt. Med stöd av andra argument avstyrks förslaget. Alkoholkommissionen har som uppdrag att bereda frågan om vad som kan inträffa i ett framtida medlemskap i EG. EES-avtalet träder i kraft den 1 januari. Men där har riksdagen enhälligt avstått från att kräva särkilda regler rörande alkoholhanteringen av den anledningen att detta inte var nödvändigt. Att då anta dagens betänkande och regeringens proposition innebär att avsteg från den linje vi varit överens om. Skulle detta förslag vara avhängigt EES-avtalet borde ikraftträdandedatum för förslaget sammanfalla med den dag EES-avtalet träder i kraft. Så är inte fallet, utan detta beslut skall träda i kraft när regeringen så beslutar. Jag har i en flerpartimotion yrkat på ett tillkännagivande som innebär att propositionens förslag avslås. Nu har den motionen varken funnit gehör hos utskottet eller hos reservanterna. Jag har då tillsammans med mina medmotionärer beslutat att yrka bifall till reservationen. Det innebär att de ändringar som skall ske av alkoholförsäljningen skall utredas i ett sammanhang ur ett alkoholpolitiskt perspektiv och att Alkoholkommissionen skall fullfölja sitt uppdrag. Därmed tycker jag att propositionsförslaget skall avslås. När EES-avtalet antogs av riksdagen levde jag i samma föreställning som Göran Magnusson att det skulle komma ett förslag om starkölsförsäljningen. Jag har också haft uppfattningen att ett avsteg från den alkoholpolitiska grundsynen måste innebära ett avsteg från förhandlingsunderlaget i de pågående EG-förhandlingarna. Det är lätt att ge sken av att vi trots avsteg från den och den punkten klarar att bedriva en bra alkoholpolitik. Det försvagar våra argument i de pågående EG Jag yrkar därmed bifall till reservationen.

Fru talman! Det viktigaste inslaget i vår alkoholpolitik är att begränsa tillgången på alkohol. Det har skett genom en aktiv prispolitik, genom att det privata vinstintresset i alkoholhanteringen har begränsats och genom att handeln med alkoholdrycker har omgärdats med en rad restriktioner. I den nu föreliggande propositionen hävdas att Sverige måste ge utländska tillverkare av starköl tillträde till den svenska marknaden på samma villkor som de svenska tillverkarna. Det föreslås att utländska tillverkare som inte avser att etablera partihandel i Sverige skall få tillgång till den svenska marknaden genom att tillståndsinnehavare skall få rätt att importera till den egna serveringsverksamheten. Förslaget avstyrks av ledande myndigheter som besitter stor alkoholpolitisk kompetens. Det gäller främst Jag anser att det är oroväckande att den mycket starka kritiken mot förslaget inte har beaktats. I de pågående EG-förhandlingarna har Sverige hävdat att monopolet finns av hälsopolitiska skäl. En styrning till monopolet borde från den synpunkten inte vara diskriminerande. Jag tycker att avsteg från den nuvarande politiken försvagar vår ställning i EG-förhandlingarna. Genom förslaget i propositionen skapas en sektor som blir svår att hantera. Det här skulle mycket väl kunna låta sig göras inom Systembolagets hägn. Enligt tillgängliga uppgifter var det snarare en liberalisering av alkoholpolitiken än en administrativt kostsam verksamhet som medförde att svenska bryggerier fick rätten till direktförsäljning. Alkoholpolitiska kommissionen hade i uppdrag att utvärdera den hitillsvarande alkoholpolitiken och lägga fram ett förslag till en framtida strategi. Den här frågan borde ligga på kommissionens bord. Det finns i dag starka skäl till att begränsa starkölskonsumtionen och ölkonsumtionen över huvud taget. Konsumtionen är en fara för folkhälsan. Det är ungdomarna som är i farozonen. Det finns i dag ett tryck bland ungdomarna. Det är inne att dricka öl, och ölkonsumtionen bland ungdomar har ökat starkt. Lagstiftningen vill främst värna ungdomarna och skydda dem från alkoholmissbruk. Det görs inte i föreliggande proposition. Jag yrkar bifall till s-reservationen.

Fru talman! Jag instämmer i socialministerns anförande till den delen att det är nödvändigt att ha konkurrensneutralitet även när det gäller försäljningen av starköl i Sverige. Jag instämmer också i att det vore fel om Sverige medvetet skulle ha en regel som strider mot EES-avtalet. På den punkten delar jag också socialministerns uppfattning. Däremot har jag en annan uppfattning när det gäller EG-domstolens betydelse i fråga om hanteringen av dessa frågor. Socialministern säger att EG-domstolen avgör den svenska alkoholpolitiken. Jag tycker att det är fel att uttrycka det hela så. Det är olyckligt om det svenska folket får uppfattningen att det är en domstol i Bryssel som avgör den svenska alkoholpolitiken. Så är inte fallet. Domstolen prövar om de svenska aktionerna är i enlighet med det avtal som skrivits under. Det är själva avtalet som avgör om vi i Sverige kan behålla vår alkoholpolitik eller inte. Det är inte domstolen. Många människor ute i landet har frågat mig om vår politik skall avgöras av en domstol. Det är fel att ge folket den uppfattningen. Det ligger lika mycket i mitt som i Folkpartiets intresse att se till att inte skapa onödiga argument som inte överensstämmer med sanningen. Jag hoppas att socialministern delar min uppfattning. Jag vill beröra en annan sak. Det gäller alkoholhalten i starköl. Frågan har egentligen inte med denna proposition att göra. Men socialutskottet har valt att behandla vår motion i det här sammanhanget. Vi i Ny demokrati anser att om svenska bryggerinäringen skall få tillverka öl med en högre alkoholhalt än 4,5 viktprocent, borde ölet också få säljas i Sverige. Att acceptera att ölet exporteras till annat land, samtidigt som man anser att detta öl är mera skadligt än annat öl, innebär att medvetet utsätta andra länders människor medan däremot svenska människor skonas. Vi tycker att det är hyckel. Det borde inte vara så. Jag tycker att det är rimligt att svenska ölkonsumenter får tillgång till samma goda öl som finns i resten av Europa -- åtminstone den delen av befolkningen som uppskattar den sortens öl. Fru talman! Jag yrkar bifall till vår motion So6, yrkande 2. Vad jag har förstått finns det tekniska skäl som gör att jag bara kan yrka bifall till yrkande 2. Där framgår det att riksdagen skall ge regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag till lagändring som syftar till att öl med högre alkoholhalt än 4,5 viktprocent skall få säljas i

Herr talman! Jag vill bara göra några korta kompletteringar. EES-avtalet innehåller inte några speciella klausuler som undantar svensk alkoholpolitik från de generella reglerna. Man kan i efterhand möjligen vara kritisk mot att vi inte tillräckligt mycket försökte uppnå det. Men vi har insett denna brist, och i de pågående förhandlingarna med EG är vår avsikt att det i ett medlemsavtal skall finnas sådana klausuler, där EG erkänner den svenska alkoholpolitiken och hur den är upplagd. Om vi inte har någon sådan här överenskommelse med EG kommer i vissa fall -- jag skall erkänna att det självklart inte gäller alla inslag i den svenska alkoholpolitiken -- just det vi nu diskuterar, dvs. hanteringen av monopolen, att i praktiken kunna avgöras av EG--EFTA-domstolen. Det är just för att undvika att vi hamnar i den situationen som vi nu är angelägna om att snabbt nå en överenskommelse med EG. I de förhandlingar vi för är det föreliggande förslaget ett viktigt svenskt argument för att påvisa att vi inte är ute för att diskriminera. Det är mitt viktigaste skäl för att man skall bifalla den här propositionen i dag.

Herr talman! Jag vill mycket kort säga att vi socialdemokrater ställer oss bakom utskottsbetänkandet. Inger René har redan här i debatten anfört ett flertal skäl till stöd för betänkandet. Jag vill bara markera några punkter. Det rör sig om en lag som riktar sig mot yrkesmässig tillverkning och spridning av sådan avkodningsutrustning som gör det möjligt för innehavaren av utrustningen att utan betalning -- jag vill betona ordet utan -- få tillgång till avgiftsbelagda radio och TV-program. Skadeverkningarna är omskrivna i propositionen. Man säger att detta får betydande skadeverkningar bl.a. för programföretagen, rättighetsinnehavare, konsumenter och staten. Det är också den erfarenhet som man har i andra länder. Det finns åtskilligt material som det går att ta del av i denna del. Jag har följt den här frågan som delegat i Europarådet. Jag tycker att det var riktigt att här markera Europarådets rekommendation. Det är bara på en enda punkt som lagförslaget avviker från Europarådets rekommendation. Det är i fråga om import. I övrigt kriminaliseras allt annat handhavande. Jag tror att det kommer att räcka. Men vi skall naturligtvis följa upp frågan och se om man även hade behövt ta med importen. För dagen anser jag det inte nödvändigt. Det har anförts här nu, vilket inte kommer fram så mycket i debatten, att detta skulle hota informationsfriheten. Jag tycker att Lagrådet på ett välgörande sätt har kunnat tala om att så inte är fallet. Sammanfattningsvis vill jag säga att det här är ett lagförslag som det är viktigt att vi ställer oss bakom. Jag vill än en gång markera att det vore ytterligt olyckligt om Sverige bland alla länder i Europa inte skulle stifta denna lag. Det här är en viktig fråga av samarbete och samordning i Europa.

Herr talman! Det rör sig inte bara om skadeverkningar för programföretag utan också för rättighetsinnehavare, konsumenter och staten. Harriet Colliander borde egentligen kunna inse att om man får bedriva sådan här verksamhet utan betalning, kommer det att innebära skadeverkningar. Det är uppenbart att så är fallet. Det finns material både i Sverige och utomlands som visar att det här är en behövlig lagstiftning.

Herr talman! Konsekvensutvärderingen av det här får väl anstå tills lagen har varit i kraft en tid. Det skall naturligtvis göras en analys. Det är viktigt att följa upp denna lagstiftning och göra det ordentligt. Jag tycker också -- det vill jag säga som tillägg -- att det är viktigt att motiven till den här lagstiftningen, liksom erfarenheterna från andra länder, blir väl belysta, så att man inte skall kunna föra en viss demagogisk kampanj mot den här lagstiftningen. Det är viktigt att man från departementets sida tar fram bra informationsmaterial och anvisningar som kan behövas för tillämpningen av lagen.

Herr talman! I och med dagens betänkande nr 9 från skatteutskottet fastlägger vi en enighet om att tulltillägget behövs som sanktionsinstrument för Bakgrunden till att tulltillägget infördes var ju att det förekom omfattande fel och brister i tulldeklarationerna. Ofta berodde detta på att man slarvade och på att man inte avsatte tillräckligt med tid för att upprätta deklarationerna. I den översyn som Generaltullstyrelsen nu har gjort med anledning av ett tidigare beslut i denna kammare säger man att reglerna om tulltillägg har fungerat väl och att sanktionerna har haft åsyftad verkan. Generaltullstyrelsen hävdar också bestämt att tulltillägget måste bibehållas med i stort sett nuvarande utformning. Man föreslår dock två förändringar. Den ena är en sänkning av uttagsprocenten när det gäller mervärdesskatt som, om den hade påförts, skulle ha varit avdragsgill. Den andra gäller att restitutionsränta skall betalas vid återbetalning av tulltillägg. Regeringen går ytterligare ett steg och föreslår att uttagsprocenten fastställs till 10 % även när det gäller oriktiga uppgifter som har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial som bifogats tulldeklarationerna. Vi socialdemokrater har ställt oss bakom dessa förslag och tillstyrker således propositionen i denna del. Under utskottsbehandlingen har dock utskottsmajoriteten frångått propositionen. Utskottet föreslår att riksdagen skall bifalla en enskild motion om att tulltillägg inte skall utgå på mervärdesskatt som skulle ha varit avdragsgill om den hade påförts. Mot detta har vi reserverat oss, då vi anser att förslaget om en sänkning av tulltillägget till 10 % är väl avvägt. Vi anser också att det är viktigt att uppgifterna även beträffande mervärdesskatt anges till rätta belopp. I detta sammanhang vill jag fråga Carl Fredrik Graf: Behövs det inte noggrannhet när det gäller uppgifter om mervärdesskatt? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen, vilket även innebär att jag yrkar bifall till propositionens förslag i denna del.

Herr talman! Låt mig till att börja med slå fast att när det gäller detta betänkande är partierna överens på samtliga punkter, utom vad gäller möjligheten att debitera tulltillägg på mervärdesskatt när den är avdragsgill för den skattskyldige. Min kortfattade argumentation kommer därför att begränsa sig till detta avsnitt. Låt mig först citera ur Generaltullstyrelsens skrivelse, som finns som en bilaga till propositionen. Där sägs bl.a. angående momsfrågan följande: ''I ett helt övervägande antalet fall sker dock inte något definitivt undandragande av skatten. Uppenbarligen är felet i dylikt fall inte till lika stor skada för staten som när det finns risk för att en oriktig uppgift leder till att tull eller annan skatt eller avgift definitivt undandras''. Trots detta kommer Generaltullstyrelsen till slutsatsen att det bör finnas en sanktionsavgift. Utskottsmajoriteten har dock tagit intryck av den kraftiga kritik som under lång tid har funnits ute i näringslivet på denna punkt, bland de människor som arbetar under dagens förutsättningar. Huvudinvändningen som jag ser det är att sanktionen inte står i rimlig proportion till förseelsen. Regeringen är också medveten om att dess förslag om en sänkning av tillägget till 10 % inte heller är helt idealiskt. Man aviserar i propositionen att man eventuellt kunde ha varit beredd till ytterligare nedtrappningar. Jag drar den slutsatsen av det underlag som presenterats i detta ärende, att det inte är till stort men för staten om riksdagen i dag beslutar att slopa tulltillägget i de fall vi nu diskuterar. I den här situationen är det högst rimligt att inte bara beakta de synpunkter som Generaltullstyrelsen framför utan man bör också beakta synpunkter från de personer som arbetar med att upprätta tulldokumenten. Eftersom det inte föreligger någon betydande möjlighet att göra sig förtjänster på att göra avsiktliga fel, tycker jag att det är relevant att dra den slutsatsen att de flesta företag eller deras ombud torde ha gott uppsåt när de upprättar deklarationerna. Därmed är det min slutsats att det stora flertalet fel som uppstår är oavsiktliga. Jag återkommer då till att dagens sanktion, där skattebeloppen ligger till grund för beräkningen, ej står i proportion till förseelsen. I annat fall finns det ju förseningsavgifter och vitesförelägganden att ta till, om man från myndighetens sida anser att det är nödvändigt. Generaltullstyrelsen hävdar visserligen i sin skrivelse att myndigheten försöker att göra välvilliga tolkningar, men icke desto mindre sker dessa lokalt. Det gör att tillämpningen kan variera på olika håll i landet. En annan del av förslaget innebär att ränta skall lämnas vid återbetalning av tulltillägg eller förseningsavgift. Detta borde ha varit en självklarhet sedan länge. Men man kan då fråga sig hur det förhåller sig om myndigheten gör fel som är att hänföra till den mänskliga faktorn. Vilken sanktion drabbar myndigheten i dessa fall? Jag gör den bedömningen att dagens förslag från utskottet innebär att det skapas en rimlig balans mellan förseelse och sanktion samt mellan myndighet och företag i det avseende som vi nu talar om. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Carl Fredrik Graf framför inte Generaltullstyrelsens hela argumentation. Han håller sig till det som passar honom. Vi är väl medvetna om att den del som är avlyftbar inte innebär någonting för staten när det gäller minskade intäkter. Men vi skall ju behandla de deklarationsskyldiga lika. Här finns också sådana som inte har avlyftbar moms, och följaktligen behandlas de på ett annat sätt. Sedan finns det möjligheter till likviditetsvinster och räntevinster, och det rör sig om ganska stora belopp i dessa sammanhang. Detta beslut innebär att den som är laglydig kommer i en sämre situation än den som slarvar eller lämnar oriktiga uppgifter.
Herr talman! När Sverre Palm sade ''vi'' funderade jag om han menade Generaltullstyrelsen eller socialdemokraterna. Men det spelar kanske mindre roll i detta sammanhang. Jag återkommer till att det alltid finns möjligheter att utdöma vite i de fall där myndigheten anser att en felaktighet har blivit begången. Processen blir visserligen litet mera komplicerad, men jag är inte säker på att det nödvändigtvis är en nackdel, eftersom det samtidigt stärker den enskildes möjligheter. Det blir då en rättslig prövning och inte en ensidig myndighetsprövning, där den enskilde företagaren har begränsade möjligheter att agera. Därför tycker jag inte att Sverre Palms argument om att det inte blir lika förhållanden väger särskilt tungt mot bakgrund av att det finns andra sanktionsmöjligheter i allvarliga fall. Det finns inte några stora likviditetsvinster att göra genom dessa transaktioner. Därför finns det inte heller anledning att ha kvar tulltillägget.